Herr talman! Först vill jag svara på Anita Stenbergs fråga. Det är inte så svårt att svara på den. Det är väl självklart att vi hävdar den sociala dimensionen i de förhandlingar som just nu pågår kring EES-avtalet. Jag tycker att ni skall sluta att tala om hemlighetsmakeri, eftersom det inte förekommer något sådant i dessa frågor. Poängen i mitt anförande var att vi från svensk sida inte kan kompromissa när det gäller socialpolitik och familjepolitik. Jag är inte den första som säger detta. Det har sagts i denna kammare av bl.a. Anita Nej, Charlotte Cederschiöld, jag glömmer inte tillväxten. Hur skulle jag kunna glömma den? Den är basen för vår välfärd. Det är med hjälp av den vi bygger vår välfärd. För mig och de socialdemokratiska kvinnorna utgörs välfärden av det som vi bygger upp tillsammans med våra skatter, den generella välfärdspolitiken, vår utbildning, hälsovård, barnomsorg osv. Självfallet måste vi ha ett så nära förhållande som möjligt till Europa. Vi kan inte leva isolerade här uppe. Så många har sagt det tidigare, att jag egentligen inte behöver påpeka det. Vi närmar oss Europa för att nå en tillväxt som vi är i starkt behov av. Därigenom kan vi få förutsättningar för vår fortsatta välfärd. Jag tycker att jag har en realistisk syn på detta. Gudrun Schyman frågade varför kvinnornas ställning är svagare i Europa. Det är lätt att svara även på den frågan. Kvinnans ställning är svag i Europa på grund av att man har en svagare sociallagstiftning och familjelagstiftning. Det är faktiskt på dessa två områden som vi kvinnor här i Sverige har fått förutsättningar att kombinera förvärvsarbete med familjeliv och ett samhällsengagemang. Det menar jag är de två viktigaste orsakerna till att vi i Sverige har så hög förvärvsfrekvens för kvinnor.

Herr talman! Kristina Svensson tog i sitt förra inlägg upp frågan om EGs jämställdhetslag. Den skiljer sig på två punkter från den svenska, men det sker nu en överarbetning av den svenska. Jag hoppas man från regeringens sida ändrar dessa båda punkter så att lagarna blir lika. I övrigt är det samma bestämmelser. Det är trots allt verkligheten, som Kristina Svensson sade, som gäller. Det håller jag med om. När det gäller möjligheterna att förändra samhället och kvinnans situation utifrån lagstiftning tror jag att verkligheten ser något bättre ut i Sverige än i Sedan är det fråga om hur vi skall kunna finanseria det sociala trygghetssystem som vi är överens om. Vi vet att vi kommer att få ett inkomstbortfall i och med en EG-anslutning. Statliga pengar försvinner. Som jag nämnde i mitt inledningsangöraden har 40 miljarder försvunnit i Danmark på detta sätt. Frågan är hur vi skall kunna få in pengar. Är det de svaga eller de starka som skall betala? Slutligen har jag, liksom tydligen även vänsterpartiet, motionerat om en arbetsgrupp. Vi har drivit den här frågan ganska länge från centerkvinnornas sida. Det vore bra om Kristina Svensson kom med någon synpunkt på om det är lämpligt att bilda en sådan arbetsgrupp där vi verkligen skulle kunna studera vad en harmonisering eller anslutning till EG skulle betyda för de svenska kvinnorna. Jag tror att många efterlyser detta i dag. Okunnigheten om vad det kommer att innebära är stor.
Herr talman! Jag är medveten om Kristina Svenssons, socialdemokraternas och framför allt de socialdemokratiska kvinnornas ambition att målsättningen måste vara att vi inte skall få någon försämring. Jag förstår det. Realiteten är dock att det medför försämringar. Realiteten är att vi får minskade skatteintäkter på 30--40 miljarder kronor. Realiteten är att vi måste finansiera den generella välfärdspolitiken, den familjepolitik och den socialpolitik som vi har i dag, som är ett stöd för oss kvinnor, på något annat sätt. Jag ställer mig frågan hur detta skall gå till. Den frågan är relevant att ställa redan i dag mot bakgrund av den harmonisering som Sverige har gjort till EG, bl.a. vad gäller skattepolitiken. Vi vet att även om vi inte beslutar om medlemskap så kommer vi inte att kunna ha en högre momssats än vad EG-länderna har när gränsen går vid Danmark och samtidigt har fri rörlighet av varor och tjänster som vi kommer att skaffa oss i och med ett EES avtal om det går så som regeringspartiet och andra partier vill. Som en följd av verkningarna av marknadskrafterna kommer vi att tvingas harmonisera våra punktskatter. Häri ligger minskningen på 40 miljarder. Det måste vara relevant att fråga vad vi skall göra åt detta, eftersom vi frånhänder oss möjligheten att finansiera via skattepolitiken på det sätt som vi gjort hittills. Vid ett medlemskap frånhänder vi oss den möjligheten totalt. Redan i dag med den harmonisering som vi är inne i och som kanske kommer att fullbordas med EES-avtalet befinner vi oss i den situationen. Vad har man för beredskap i regeringskansliet eller inom det regerande partiet för att möta detta faktum? Jag skulle önska, liksom Gunilla André, att kvinnorna i de olika partierna skulle kunna göra gemensam sak -- i alla fall vi som har en, vad jag skulle vilja kalla, realistisk syn på hur förhållandena är inom EG för kvinnorna och vad konsekvenserna kan bli. Jag skulle vilja föreslå att vi inte bara gör det här i kammaren när de aktuella motionerna kommer upp, utan att vi också gör det utanför det här huset. Det är än viktigare att vi kvinnor går ut i en informations och upplysningskampanj om EGs konsekvenser för oss kvinnor. Det börjar så smått komma nu. En del fackföreningar som har många kvinnor i den offentliga sektorn tar upp det. Men det är en fråga som har lyst med sin frånvaro i debatten mycket mycket länge. Jag tycker att det vore utmärkt om t.ex. vi kvinnor här i riksdagen som representerar olika politiska partier går ut och för ut den typ av saklig information som vi har gett uttryck för i dag.
Herr talman! Jo, Kristina Svensson, det förekommer ett hemlighetsmakeri. Det gäller bl.a. 1990. Detta material är hemligstämplat. Detta har Per Gahrton talat om många gånger här i riksdagen, senast i dag. Många frågor i detta sammanhang gäller just den sociala dimensionen, t.ex. socialförsäkringar, leksaker, m.m. Det gäller bl.a. kvinnor, t.ex. deras pensioner, och vi vet att det kommer att bli försämringar. Men vi vet inte riktigt, eftersom man inte får tala om det. Jag tog upp detta vid socialutskottets EG utfrågning i går, men jag fick inga ordentliga svar där heller. Vad kan man kalla detta annat än hemlighetsmakeri?
Herr talman! Jag kan konstatera att Kristina Svensson inte hade något svar på min fråga, nämligen vem som drabbas värst av socialdemokraternas svikna politiska löften. Svaret är att kvinnor i vårt land redan i dag drabbas av Sveriges dåliga ekonomi. Det är viktigt att inse att ekonomisk politik och socialförsäkringspolitik hänger ihop. Det är sorgligt att konstatera att socialdemokraterna inte har insett det förr. Det är därför som vi nu kan åse dessa socialdemokratiska misslyckanden och den för Sverige så sorgliga ekonomiska utvecklingen.
Herr talman! Det gläder mig att Charlotte Cederschiöld ställer sig bakom en förlängning av föräldraförsäkringen och en fullt utbyggd barnomsorg. Jag hoppas att vi kan återkomma till det. Gunilla André tog upp frågan om att verkligheten när det gäller jämställdheten ser bättre ut i Sverige än i övriga Europa. Det är alldeles uppenbart att det är på det sättet. Vad jag påpekade var att den jämställdhetslag som finns inom EG går längre än vår egen. Jag sade även att det är ett papper producerat i Bryssel som tyvärr ännu inte efterlevs av EG-länderna. Men vi bör ställa förhoppningar inför framtiden. Gunilla André och Gudrun Schyman frågade hur de pengar som försvinner kompenseras. Själva poängen med allt detta är faktiskt att vi skall få en ökad tillväxt. Det betyder en ökad BNP och en förbättrad ekonomi. Naturligtvis skall det även fortsättningsvis satsas på en stark och gemensam sektor, dvs. utbildning, vård och omsorg. Det finns en sak som vi har gemensamt i denna debatt, vilket jag tycker är roligt, nämligen att vi alla har påtalat att det har saknats och saknas ett kvinnoperspektiv när vi diskuterar Europafrågan. Det är verkligen hög tid att anlägga ett sådant. Jag har försökt att få fram material till denna debatt. Jag gick då till riksdagsbiblioteket, och via deras databaser letade man. Man fick fram fem artiklar om kvinnor och EG. Jag måste i ärlighetens namn säga att det var tunna artiklar. Det saknas alltså information och debatt i denna fråga. Jag vill gärna tala om att ett mycket intressant seminarium som heter Kvinna i Europa kommer att äga rum i Rosenbad den 25 oktober. Det är Anita Gradin och Margot Wallström som inbjuder till ett seminarium om den västeuropeiska integrationen. Det finns mycket som är på gång. De fackliga organisationerna tar äntligen upp frågan. Och vi gör det även från de politiska kvinnoförbunden. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi tillsammans ser till att denna fråga genomlyses från alla sidor och ur alla vinklar.

Herr talman! Arbetet inom EG med att till 1992 skapa en inre marknad syftar till full rörelsefrihet över gränserna för varor, tjänster, kapital och personer. På varuhandelns område innebär detta i princip inget nytt -- även Sverige har ju här ett frihandelsavtal. Vad tjänsterna beträffar uppstår kanske vissa öppningar, inte minst på den finansiella sidan, men i många fall blir marknaden ändå lokalt avgränsad. Mer spännande ter sig då perspektiven för kapital och personer. Utvecklingen mot fria kapitalrörelser är i sig inte knuten till EG. Inom OECD arbetar man sedan länge för att undanröja hinder på detta område. Stora företag kan dessutom kringgå sådana hinder med hjälp av handelskrediter m.m. När andra europeiska länder genomförde framgångsrika avregleringar under 1980-talet, var det naturligt för Sverige att följa efter alldeles oavsett vårt förhållande till EG. Av de fyra företeelser som den fria marknaden skall omfatta är kapitalet mest lättrörligt över gränserna. Det har Sverige fått erfara, när under senare år dels direktinvesteringar i företag utomlands har skjutit i höjden, dels portföljinvesteringar i aktier och fast egendom har vuxit till oanade proportioner. Även om det delvis kan röra sig om en temporär stockanpassning, är säkert huvudorsaken att kapitalet söker sig till gynnsammare villkor i andra länder. Den tolkningen får stöd av att inflödet av främmande kapital till Sverige inte alls har samma omfattning. Grundläggande för lokaliseringen av sparande och företagande är den skattemässiga behandlingen. Ett belysande exempel är aktieomsen och valpskatten, som snabbt drev i väg en stor del av handeln med svenska värdepapper till utländska börser. Tidigare var tanken inom EG att man genom politiska beslut skulle harmonisera skatteuttaget på åtminstone de områden där rörligheten över gränserna är stor. Det förekom avancerade planer på en definitiv källskatt på kapitalinkomster. Men detta förslag har fått skrinläggas för gott. På samma sätt går det förmodligen med idén om vissa ramar för uttag av mervärdeskatt. I stället förefaller den brittiska ståndpunkten få råda, enligt vilken ett land skall ha frihet att debitera lägre moms och därmed kanske kunna dra till sig mer affärer. På detta sätt kan harmoniseringen komma att drivas fram av marknadskrafterna. Det blir en anpassning nedåt. Uppläggningen av den skatteomläggning som socialdemokraterna och folkpartiet nu står bakom framstår då som sällsynt olycklig. Höjda skatter på sparande och företagande med uppemot 40 miljarder måste ytterligare driva på utströmningen av placeringskapital. Redan en definitiv källskatt på kapitalinkomster på 30 % blir ett problem, när det inom EG inte gått att enas om ens 15 %. Än mer avvikande är t.ex. 30 % i evig reavinstskatt på nominella kapitalvinster. Men, invänder då någon, höjda kapital och företagsskatter är ju till för att finansiera sänkta skatter på arbetsinkomster, och därmed blir det väl ändå lättare för det mänskliga kapitalet att stanna i Sverige? Ja, sänkta marginalskatter kommer säkert att stimulera arbetsutbudet. Men om det lönar sig bättre att arbeta, blir det å andra sidan mycket dyrare att leva, när andra skatter höjs lika mycket som inkomstskatten sänks. Jag har tidigare förutspått ett nytt livsmönster, där man bor enkelt, cyklar till jobbet med ett smörgåspaket i fickan och sedan tillbringar den generöst utmätta fritiden på varmare och framför allt billigare breddgrader, dit man förlägger större inköp och kanske också så småningom sitt sparande. Den ofrånkomliga slutsatsen blir att i ett alltmer gränslöst Europa måste Sverige, i likhet med andra högskatteländer, sänka skatten inte bara på arbete utan också totalt sett. Annars kommer först kapitalet och företagandet att flytta dit där de finner sig mer uppskattade, dvs. mindre beskattade. Och om sparandet och företagsamheten här hemma minskar, blir det ju heller inte så mycket att göra för arbetskraften. Då är risken stor att särskilt de med kvalificerad utbildning följer kapitalet ut i vida världen. Herr talman! De krafter jag här beskrivit kommer att verka alldeles oavsett vårt lands förhållande till EG. Vi kan helt enkelt inte isolera oss från vår nära omvärld. Ju förr vi anpassar villkoren för arbete, sparande och företagande -- ja, helt enkelt våra levnadsvillkor i stort -- efter detta, desto bättre är det. Det vore väl något att sträva efter att Sverige blir ett land, där inte bara våra egna medborgare vill leva, bo och verka, utan där också andra européer är intresserade av att satsa för framtiden!

Herr talman! Vad är viktigast, rörligheten för människor eller kapital, miljö eller kortsiktiga kapitalökningar, industriutbyggnad eller spekulation, demokrati eller kapitalägarmakt? Frågorna kan låta bisarra i frigörelsens tid, men sedan ett antal år tillbaka frigörs kapitalet. Det får nu vandra fritt dit där det snabbast kan förmeras. De fria kapitalmarknaderna fordrar likformighet i skatter och bestämmelser mellan de olika länder, som är inblandade. Saknas den flyttar kapitalet till uppkomna skatteparadis. Det blir en tävlan mellan länderna att ge kapitalet så goda förökningsmöjligheter som möjligt, precis som Samtidigt som murarna för kapitalets rörlighet rivs ser vi nu hur det byggs murar mot människor i EG verkar nu överträffa de värsta farhågorna. Det är underligt att den ende som helhjärtat ställde upp på Åsa Domeijs krav i partiledardebatten på fri rörlighet för människor i hela Europa var Lars Werner. Alla andra tvekade eller svarade inte i denna viktiga fråga. Kapitalägare är ofta osolidariska. De tar normalt bara hänsyn till sig själva och de vinster som kapitalets placeringar skall ge upphov till. De fria kapitalrörelserna leder till högre räntor och omfattande kortsiktiga spekulationer. Det var den lärdom som finansutskottets ledamöter fick vid utskottets besök i Australien sistlidna höst. Där hade man flera års erfarenheter. De bekräftas av de svenska erfarenheterna. Mycket kapital har vandrat till de spekulativa fastighetsmarknaderna inom EG. Kapital är det samlade resultatet av många människors slit. Det kan starkt ifrågasättas om det är rimligt att arbetsresultat skall vara spekulationsobjekt. De fria kapitalrörelserna gör kapitalet än mer osolidariskt. Vi frånhänds möjligheterna att använda arbetsresultaten för att göra miljörimliga och långsiktiga investeringar. Höga räntor sabbar miljöinvesteringar. Långsiktigt investerande kommer på undantag när man fokuserar sig på själva kapitalspekulationen. Varför anses det vara så viktigt med fria kapitalrörelser? Den bakomliggande faktorn är övertygelsen att fria kapitalrörelser gynnar ekonomisk och materiell tillväxt. Inom EG beräknar man tillväxten till mellan 4 och 7 % per år, dvs. fördubblingstakter på ner mot tio år. Man räknar på allvar med att den materiella förbrukningen skall fördubblas på något mer än tio år. En sådan utveckling ger omfattande miljöförstöring enligt en länge hemligstämplad rapport ''Task force report on the environment''. Vägtrafikökningen blir mycket kraftig, och man har redan allvarliga problem med framkomlighet och utsläpp inom delar av EG. Det är något grundläggande fel med tanken på de helt fria kapitalrörelserna. De föranleder rader av problem i de länder som tillåter rörligheten. De inskränker den ekonomiska handelsfriheten hos de deltagande länderna. Om valutorna låses inom EMS finns ingen praktisk politisk möjlighet för regeringar att klara konjunkturförändringar på annat sätt än genom att spela med arbetslösheten. Det är en absurd politik enligt svenskt synsätt. Regeringarna och medborgarna blir de stora kapitalägarnas gisslan. De normala demokratiska processerna sätts ur spel när valda regeringar och parlament inte har några ekonomiska instrument och frihetsgrader att arbeta med. Det finns all anledning att se upp med de fria kapitalrörelserna och deras påverkan på demokratin, livsvillkoren och miljön. Den svenska avregleringen har varit ogenomtänkt, och den måste omprövas. Kapitalhanteringen i EG måste förr eller senare göras om av demokratiska skäl, miljö och solidaritetsskäl, och därmed faller en av hörnstenarna i EG-politiken. Människor, deras livsvillkor och miljö är långt viktigare än snabba kapitalökningar. Värnet om de demokratiska beslusprocesserna är viktigare än kapitalägarnas intressen och makt. Det är långsiktigt osunt med fria osolidariska kapitalrörelser samtidigt som man bromsar människors rörelsefrihet. Hur ställer sig nu egentligen de övriga partierna till människors fria rörlighet i hela Europa? Vad prioriterar ni: människor och deras livsvillkor, folkstyret, miljön? Eller sätter ni kapitalförmerandet främst? Så svårt behöver svaret knappast vara. Glöm inte det demokratiska underskottet inom EG! Borde inte resultatet av våra gemensamma ansträngningar kunna användas positivt för hela Europa och inte bli till spekulation i delar av Europa?

Herr talman! Jag vill ta upp en specialfråga som inte är oväsentlig oavsett EG-anslutning eller ej. 1900-talet var regionernas århundrade i Europa. Med de fyra friheterna blir rörligheten en helt annan i stora delar av Europa. Redan ser vi ekonomiskt och kulturellt starka regioner utan nationsgränser växa fram. Oxford, Cambridge, London, Paris är den starkaste. Barcelona, Benelux är andra starka regioner.

Vi behöver fler för att återfå en tillfredsställande tillväxt i landet. Med Öresundsbron kan Skåne och Sjælland balansera svensk ekonomi. Här finns potential för Europas femte k-region med 4,5 miljoner invånare, tre universitet och en ännu viktigare flygplats. Östersjön blir troligen på sikt inte bara formellt utan också reellt ett internationellt hav. Hamburgs hamn har en mycket stor potential. Hamburg återfår genom återföreningen sitt uppland. Hansaregionen kan därför åtaer bli stark på sikt. Polen och förhoppningsvis de baltiska staterna kan accentuera detta. Det är viktigt för oss att skapa möjligheter för Sydsverige att få del i denna utveckling. Än är Nordtysklad intresserat av ett närmare utbyte. För att detta skall bli möjligt fordras inte bara en Öresundsbro utan även en bro över Femer Bælt och väsentligt bättre färjeförbindelser med de norra delarna av Tyskland och Polen. Sydsverige behöver tillstånd till en sådan utveckling. Då kan man anknyta till den kontinentala utvecklingen, som ser väldigt hoppingivande ut. En sådan här utveckling skulle stärka hela landets ekonomi och skapa en ekonomisk balans i Sverige. Vi skulle i Skåne få en motvikt till utvecklingen i Mälardalen. Vad vi som politiker kan göra för att underlätta detta är att skapa transportmöjligheter med hög regularitet och turtäthet och att skapa bättre förutsättningar för universiteten i regionen att profilera sig hårdare och internationaliseras. Vi kan också skapa större frihet för den sydsvenska regionen. Ett gemensamt Skånelän och Skånelandsting skulle exempelvis skapa helt andra förutsättningar att bättre utnyttja de stora men spridda möjligheter som finns i Skåne. Världen förändras snabbt. Det kräver en förändringsberedskap om vi skall kunna utnyttja de nya möjligheter som vår förändrade närmiljö erbjuder.

Herr talman! Bertil Persson talade om en hoppfull utveckling, bl.a. om förträffligheten med en Öresundsbro. Det ''hopp'' man ger människorna är att de skall dränkas i ökade mängder av avgaser. Den här bron har till speciellt syfte att öka trafikmängderna i södra Skåne, som redan är utomordentligt drabbat av avgaser och försurning. Jordarna har mycket låga pH-värden. Frågan är bara hur många år det kommer att dröja innan produktionsförmågan börjar sjunka. Vi vet också vilka enorma störningar som bron kommer att förorsaka i vattnet i inloppen och utloppen till Östersjön, som faktiskt också är en del av den region som Bertil Persson talade så varmt för. Det känns utomordentligt hopplöst när Bertil Persson säger att detta är inledningen till en hoppfull utveckling. Om man talar om utveckling, måste man försöka analysera konsekvenserna av de förslag man lägger fram och göra det i andra termer än tillväxt och ökning av den materiella välfärden. Man måste se till den fysiska situationen för de människor som bor i området. Om man vill slå sönder de goda livsbetingelserna i det här området, kan det naturligtvis vara riktigt att använda ordet
Herr talman! Carl Frick säger att vi under senare tid fått en försämring av livsbetingelserna i Skåne. Den ekonomiska utvecklingen har stagnerat på ett oroväckande sätt. Min uppfattning är alldeles bestämt, att man skall bygga broar mellan folk. Jag tror att vi kan konstatera att den minskade genomströmning som bron leder till rör sig om 0,5 %, vilket mycket enkelt kan kompenseras med muddring. Utsläppen på bron kommer dessutom att bli mindre än utsläppen från den nuvarande färjetrafiken. Utsläppen på bron blir med katalytiskt avgasrenade bilar hälften av vad färjorna i dag släpper ut. Även om bron medför en väsentlig miljöförbättring i vår region, kommer den i huvudsak inte till för att förbättra miljön, utan den kommer till för att man skall skapa möjligheter att utnyttja förutsättningarna för den tillväxt som är så väsentlig. Vi måste ha tillväxt dels för att öka välfärden och göra bättre miljösatsningar, dels för att få fram den kreativitet i regionen som uppstår när människor möts.
Herr talman! Man kan bygga broar mellan människor på ett betydligt bättre sätt än genom att bygga en bro mellan Danmark och Sverige, mellan Bertil Persson säger att utsläppen på bron skulle bli mindre än utsläppen från färjorna. Men det intressanta är ju inte vad som sker på själva bron, utan det är vad som händer i de områden där människor bor och verkar och där vår mat odlas. Många rapporter visar att utsläppen blir väsentligt större än vad de är i dag på grund av den kraftiga trafikutveckling som bron kommer att leda till. Att kreativiteten hos människor skulle öka på grund av att de blir sjuka av utsläppen drar jag i starkt tvivelsmål. Jag tror att den här typen av utveckling är starkt negativ för regionen. Det finns säkerligen väsentligt bättre sätt att göra Skåne till ett bra område även i framtiden än att bygga en smutsande bro över Öresund.
Herr talman! Låt mig konstatera att en undersökning som gjorts bland olika partiers väljare visar att majoriteten av de väljare som stöder miljöpartiet vill ha bron. Det var bara kommunisterna som bland sina väljare hade en majoritet som var emot bron. Detta är ganska intressant. Jag bor i den här regionen, och jag känner den väl. Jag vill alldeles bestämt hävda att skall vi här kunna få en utveckling, så är det inget tvivel om att brolösningen -- en bred förbindelse som skapar möjligheter att tillämpa morgondagens trafiksystem -- och inte en liten tunnel i form av ett smalt rör är det som kan skapa beredskap för framtiden. Det finns runt Öresund potentialer som vi faktiskt inte har anledning att avhända oss när tillväxten ligger på noll och vi har stora svårigheter att klara alla våra socialpolitiska åtaganden.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag hoppas att brolösningen blir att vi blir brolösa även i fortsättningen. Miljöpartiet vill att vi i Sverige skall öka samarbetet och umgänget med Europa och hela världen. Per Gahrton har tidigare i dag i sex punkter sammanfattat hur vi vill att detta skall ske. Den anpassning till den västeuropeiska gemenskapen och dess blivande inre marknad, som nu febrilt pågår och tycks ha kommit längre här i Sverige än i EG-länderna själva, strider mot alla sex punkter som Per Gahrton tog upp. I miljöpartiet frågar vi oss varför regeringen har så bråttom att de som berörs av förändringarna inte hinner få reda på vad som väntar dem och att ta ställning till om de vill ha dessa förändringar eller inte. Är det brådskan som gör att regeringen dessutom aktivt försöker hemlighålla de fakta om förändringarna som redan finns? Eller är det rädslan för att sådana fakta skulle öka tveksamheten eller rent av motståndet mot den pågående EG-anpassningen? En av de frågor som vi i miljöpartiet ställer oss är vilka grupper som kommer att vinna och vilka som kommer att förlora om Sverige anpassar sig till EGs regler. Jag vill bidra till den debatten genom att belysa småföretagens situation. Jag skall då koncentrera mig på två grupper småföretag -- underleverantörer och sådana företag som levererar till kommuner, landsting och staten, dvs. till de köpare som svarar för vad man kallar offentlig upphandling. De företag som köper från underleverantörer håller sedan några år tillbaka på att ändra sina köpvanor och regler. Kort uttryckt kan man säga att de köper mer från färre underleverantörer och begär mer av dessa underleverantörer, som man brukar kalla för primärleverantörer. Man ökar sin andel utländska leverantörer, dvs. man köper mer och mer från utländska primärleverantörer, trots att man minskar det totala antalet underleverantörer. Det betyder att man minskar sin andel köp på den svenska marknaden, sin andel köp från svenska primärleverantörer. Primärleverantörer köper i sin tur från andra underleverantörer. Det byggs alltså upp en underleverantörskedja. Primärleverantörerna köper normalt från underleverantörer som verkar i deras egen region eller i deras eget land. När svenska företag väljer att köpa alltmer från utländska underleverantörer betyder det att hela underleverantörskedjan drabbas. Hela den kedja som går genom en primärleverantör hamnar då i ett annat land. Liknande effekter uppstår när svenska köparföretag flyttar sin tillverkning utomlands. Särskilt kännbart är detta för underleverantörer till personbilsindustrin. Som personbilstillverkare är Volvo och Saab internationellt sett små företag. Genom att tillverka flotta, lyxiga bilar för köpare med goda ekonomiska möjligheter har Volvo och Saab länge klarat sig bra på en ökande marknad, trots att det har funnits en stor överkapacitet hos biltillverkarna i världen. Nu viker bilförsäljningen -- inte bara i Sverige -- samtidigt som den japanska biltillverkningen ökar i såväl Japan som Europa och USA. Svenska underleverantörer kommer att drabbas mycket hårt av denna utveckling. Situationen förvärras av att EG-anpassningen ökar både utflyttningen av svenska företag och konkurrensen för svenska företag på den svenska marknaden, alltså de svenska företagens hemmamarknad. Jag går nu över till att beröra de företag som levererar vid den offentliga upphandlingen. EGs regler för offentliga upphandling kommer vid en svensk anpassning också att gälla i Sverige. Mycket enkelt uttryckt betyder detta att större upphandlingar måste vara öppna för alla säljare inom EG. Detta leder till att även de svenska småföretagen, som i dag är lokala leverantörer vid offentlig upphandling, blir drabbade av ökad storskalig konkurrens utifrån. Jag vill fråga både regeringen och mina riksdagskolleger: Hur bedömer ni utvecklingen för de grupper som jag här har tagit upp, för svenska underleverantörer och för leverantörer vid offentlig upphandling, i synnerhet utvecklingen för de företag som har svårt att bli slagkraftiga när det gäller export? Det finns naturligtvis företag som kan kompensera sig för de ökade svårigheterna på den svenska marknaden genom att expandera utomlands, men enligt vad man hittills känner till utgör dessa företag ett litet antal. Det stora flertalet kommer att drabbas hårt. Regering och riksdag har tidigare oroat sig för underleverantörerna. Hur är det nu med den oron? Jag vill föreslå ett recept. Vi i riksdagen bör besluta att landsvägstransporter och flygtransporter får bära sina totala kostnader, inkl. miljökostnader och kostnader för olyckor. Detta kommer att gynna de leverantörer som finns på nära håll. Miljöpartiet vill att man i största möjliga utsträckning skall förlägga tillverkning i närheten av marknaden. Vi har dock inte något emot att tillverkning förläggs utomlands i de fall då marknaden i huvudsak är belägen utomlands. Men svenska företag borde i dag värna mycket mer om sin hemmamarknad. Om vi får rätt transportkostnader åtminstone är detta en gynnsam faktor.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att Krister Skånberg nu skildrade den situation som råder i Sverige i dag med de bekymmer som uppstår när vi inte är fullvärdiga medlemmar i EG. Därför är det väsentligt att Sverige får vara med och vara underleverantörer ute i hela Europa. Att man inte köper från Sverige beror i stor utsträckning just på att vi inte är medlemmar i EG. Inom EG kommer också konkurrensen på all fri offentlig upphandling att bli fri inom hela området. Då får ju de svenska underleverantörerna chans att bli riktigt stora.
Herr talman! Jag tycker inte att Bertil Perssons analys är riktig. Svenska småföretag kommer inte att kunna öka sin export som en följd av att Sverige blir medlem i EG eller av att vi anpassar oss till EG. Hela denna anpassning och tendensen i det EG som för närvarande byggs upp innebär ökad storskalighet. Ju snabbare denna anpassning sker, ju mer vi i Sverige går in för att anpassa oss till denna storskalighet och strukturomvandling, desto mer kommer Sverige att bli en randstat. Den svenska industrin kommer att bli ännu mer utarmad och en ännu större ''avlärning'' kommer att äga rum. Hela industrigrenar kommer i stor utsträckning att flytta utomlands -- vissa kan dock komma att koncentreras till Sverige. En uppenbar risk är att vissa typer av avfallshantering, t.ex. hantering av radioaktivt avfall, kan bli koncentrerade just till Sverige, eftersom berggrunden är ''så pass säker'' och Sverige är så glest befolkat. Det är alltså en industrigren -- en fruktansvärd hantering -- som vi kan få mer av i Sverige, men mycket av det som i dag tillverkas i Sverige kommer att i storskalighetens tecken flyttas till ställen där de komparativa fördelarna blir större -- skogsindustrin borde rimligtvis få en större chans i Sverige. Vi inom miljöpartiet menar att en mera aktiv regionalpolitik skulle främja sådant företagande som stannar kvar i Sverige och som levererar huvudsakligen till den svenska marknaden. Självfallet skall den tillverkning som i huvudsak är avsedd för utländska köpare kunna flytta utomlands under förutsättning att ägandeskapet blir delat. Alla länder skall ha möjlighet att bygga upp en självförsörjning och en självtillit.
Herr talman! Jag vill först konstatera att även inom EG är det frivilligt för länderna att ta hand om radioaktivt avfall. Sedan vill jag också konstatera att bekymret för Sverige är just att Sverige är en randstat vid det viktiga årtalet 1992, när beslutet om de fyra friheterna blir verklighet. Då öppnas plötsligt hela marknaden inom EG för de länder som är medlemmar, och det skapar en ny balans mellan de olika företagen. När Sverige eventuellt kommer med framöver är detta tumult och denna omställning redan ett passerat stadium, och vi kommer att gå in i en stabiliserad marknad, vilket skapar mycket mindre möjligheter för de svenska företagen att etablera sig än om de hade haft chansen att vara med från början.
Herr talman! De företag som framför allt har möjlighet att vara med från början är de svenska storföretagen, och de har redan sett om sitt hus. Dessa företag har sedan många år tillbaka etablerat sig och sedan ökat sin etablering inom EG. De har också i stor utsträckning sett till att de numera har tillverkning förlagd inom EG för att kunna uppfylla EGs mycket hårda krav på att 80 % av en vara skall vara tillverkad inom EG för att varan skall anses utgöra en EG-vara. Där är reglerna hårda och öppenheten gentemot omvärlden ytterst begränsad. Herr talman! Vi i miljöpartiet har försökt visa på ett alternativ. Genom att i stället inrikta sig på mer regionala och lokala marknader kan man sträva efter att en stor del av tillverkningen sker för att tillgodose en mer lokal marknad, vilket skulle spara in på resursslösande och miljöförstörande transporter. Med en sådan lokal marknad avser vi bl.a. Norden, men också länderna kring Östersjön. Bertil Persson och jag tycks vara överens om att Östersjön i fortsättningen skall kunna bli ett transporternas hav. Men vi i miljöpartiet menar att Östersjön dessutom måste skonas från ekologisk katastrof. Det var därför som Carl Frick betonade att denna bro medverkar till att Östersjön blir ännu mer förstörd, miljömässigt sett.

Herr talman! Det finns förmodligen inget som så är så viktigt för den framtida fredliga utvecklingen i Europa som de kommande årens utveckling i Europas nya demokratier. I det perspektivet kommer det som sker med och inom EG att vara av avgörande betydelse för hela Europas framtid. Det ligger i allra högsta grad i vårt intresse -- som européer, svenskar och medmänniskor -- att ge utvecklingen mot demokrati och marknadsekonomi i Östeuropa vårt stöd. Vi kan göra det dels genom ansträngningar som medlemmar i EG, dels genom att sätta den europeiska utvecklingen i den svenska utrikespolitikens centrum. Det kräver en utrikespolitisk kompetens och en professionell förmåga att förstå vad som sker i vår omedelbara omvärld. Det är i sin tur en förutsättning för att Sverige skall kunna spela någon roll för stödet till de nya demokratierna och därmed arbetet på en europeisk fred och säkerhet. Herr talman! I februari detta år meddelade det svenska utrikesdepartementets kabinettssekreterare i en tidningsartikel följande: ''Det är faktiskt inte den svenska socialdemokratin som medelst en framgångsrik propagandaoffensiv lurat de öst och centraleuropeiska reformisterna att ägna sitt intresse åt svenska samhällslösningar, de har kommit fram till detta av egen fri vilja, baserad på en politisk analys.'' Och litet senare meddelade statsministern följande i den egna partitidningen: ''Det är intressant att notera att när länder runt om i Europa ser sig om efter ett exempel så är det socialdemokratin som är modellen, och då ofta den svenska.'' Sedan dess revolterade verkligheten mot svensk socialdemokrati. De östtyska socialdemokraterna förlorade stort. I Ungern och Tjeckoslovakien kom de inte ens in i parlamenten. Min avsikt med att citera Ingvar Carlsson och Pierre Schori är inte att retas eller förarga. Citaten är betecknande för en oförmåga att förstå vår europeiska samtid -- en oförmåga och, faktiskt, utrikespolitisk inkompetens som beror på ideologiska skygglappar. Den oförmåga förklarar varför den bredare Europafrågan fortfarande är så lågt prioriterad i regeringens faktiska utrikespolitiska gärningar. motiverat inte bara av miljöpolitiska skäl utan också av det mer övergripande kravet på att stödja utvecklingen mot marknadsekonomi och demokrati -- har till betydande delar fastnat i den svenska regeringens byråkrati. I stället för att stödja kunskapsutbyte om marknadsekonomi använder regeringen biståndspengar för att stödja närstående socialdemokratiska organisationers verksamhet i Östeuropa. LO får pengar för att anordna seminarium om arbetsmiljö i Polen. Arbetarrörelsens internationella center får pengar för att utbilda i valteknik och lokal demokrati. LOs och TCOs biståndsnämnd får pengar för att ge fackliga kurser för journalister. Socialdemokratiska kvinnoförbundet får pengar för att starta ett kvinnocenter vid ett stålverk. För att ge en liten smak av den svenska modellen ordnar statens institut för personalutveckling kurser i förvaltning, och ovanpå allt annat ordnar riksskatteverket en kurs i skatteadministration för sovjetiska beslutsfattare. Det närmaste regeringen kommit att stödja marknadsekonomisk utveckling är att BITS nyligen beslutat att stödja utvecklingen av konsumentkooperationen i Polen genom KFs Project Center. När de gamla socialistiska ekonomierna har ett skriande behov av att utveckla den enskilda äganderätten kommer svenska socialdemokrater dragandes med KF! Herr talman! Detta är en utrikespolitisk skandal. Sverige försummar den i dag viktigaste utmaningen, nämligen att medverka till den demokratiska och marknadsekonomiska utvecklingen i det forna Östeuropas diktaturer. Trots att utbytet av mänskliga kontakter och kunskaper kanske är det viktigaste vi kan bidra med, har Sverige kvar viseringsbestämmelser gentemot balterna som gör det svårare för balter att komma in Sverige än att resa ut ur sina hemländer. Löftet om att erbjuda unga balter arbetspraktik, som var ett av de bärande löftena i ett av vårens många krispaket, fastnade i byråkratins kvarnar. Trots att de östeuropeiska länderna behöver kunna exportera allt de kan producera, kommer vi att under ytterligare några år ha kvar importrestriktioner på textilier och skor. Herr talman! Vägen till det framtida Europa går genom Europeiska gemenskapen. Det är inte minst uppenbart för länderna i Central och Östeuropa. Men det är också en väg som består av demokrati och marknadsekonomi, som våra nya europeiska demokratier behöver stöd för att beträda. I båda dessa frågor försummar Sverige sitt europeiska ansvar. Den socialdemokratiska dogmatik som präglar regeringen gör den dåligt skickad, herr talman, att leda Sverige i dagens

Herr talman! Hur påverkar en svensk anpassning till EG den svenska demokratin? Den frågan har ställts många gånger av miljöpartiet och av andra till EG-förespråkarna, men den har inte fått något riktigt svar. Oavsett om anpassningen sker genom ett EES avtal eller i form av medlemskap i EG, kan jag inte se hur det skall kunna genomföras utan att det svenska folkets grundlagsfästa rätt till ett demokratiskt styrelseskick skall tas ifrån oss. ''All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. - - Den offentliga makten utövas under lagarna. - - Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas.'' Detta är grunden för hur vi, som är folkets valda ombud, skall förvalta det ansvar som våra väljare har anförtrott oss. Jag utgår därför från att alla riksdagens ledamöter är beredda att följa de här grundprinciperna.

Situationen är som alla vet den, att den europeiska gemenskapen inte är berett att underkasta sig beslutsorgan som är gemensamma med EFTA. EG vill inte underkasta sig något annat överstatligt organ. Därför blir EFTA-staterna genom ett EES Det som EG-staterna bestämmer kommer att bli bindande även för länderna i EFTA, och de har ingen annan möjlighet att påverka besluten än genom samtal och övertalning. Genom EES-avtalet blir dessa länders folk och deras parlament, såvitt jag begriper, klavbundna av EGs lagbeslut och förlorar möjlighet och rätt att på parlamentarisk väg hävda de egna intressena gentemot EG i de fall de kolliderar. Tidigare i debatten har bl.a. Per Gahrton och Inger Schörling givit flera exempel på sådana beslut, t.ex. de 14 000 sidorna EG-lagar som Sverige måste ta in som svensk lag vid ett avtal. Jag behöver inte ta upp debattiden i kväll med att lämna fler exempel. Regeringen får enligt 10 kap. regeringsformen i viss utstäckning ingå bindande internationella överenskommelser om riksdagen har godkänt detta. Meningen med den bestämmelsen är knappast att riksdagen får godkänna en överenskommelse som sätter själva grunderna för det svenska statsskicket ut spel -- alltså vad som sägs om att den offentliga makten skall utgå från folket och att detta skall bygga på en fri åsiktsbildning. Just den fria åsiktsbildningen är ett särskilt kapitel. Vi känner alla till Per Gahrtons envisa kamp för att olika faktauppgifter i samband med EG--EFTA förhandlingarna skall bli offentliga. Det är en grundläggande förutsättning för den offentliga och sakliga debatt som utgör en nödvändig del av den fria åsiktsbildning som vårt statsskick garanterar oss. Vi vet också att regeringen är frikostig i fråga om användningen av hemligstämpeln när det gäller uppgifter och fakta. Sanningen och en fri debatt om denna skulle nämligen störa förhandlingarna. Till sist, herr talman, vill jag upprepa min allvarligt menade fråga som jag ställt till de politiker som arbetar för en EG-anslutning i någon form: Hur skall ni praktiskt gå till väga för att säkra folkets och riksdagens grundlagsfästa beslutanderätt när Sveriges lagar samtidigt i allt skall anpassas till de beslut som EGs organ har suverän rätt att fatta? Har ni kommit på något sätt som innebär att riksdagen får möjlighet att behandla frågorna, öppet och offentlig, och att fatta sakligt grundade beslut på uppdrag av det svenska folket, innan EG-kommisionen avgör den saken för vår räkning? I samband med ett utskottförhör i våras fick en regeringstjänsteman just den frågan. Han svarade då: Det har vi inte talat om ännu.

Herr talman! Vi var många som i slutet av 50-talet entusiasmerades av Europatanken. Man kan säga att Europatanken har levt hos de europeiska folken alltsedan medeltiden. Många olika försök har ju, men förgäves, gjorts för att återigen ena Europa. Romfördraget framstod i slutet av 50-talet som en ledstjärna för oss. Ett Europas förenta stater var det mål som hägrade. Att Sverige skulle bli fullvärdig medlem var givetvis ett faktum. I 1962 år valrörelse slogs vi. Redan då stod det ju på våra afficher: Ja till Europa. Nu kan vi se hur det målet sakta håller på att förverkligas. Jag kan försäkra att socialdemokraterna 1991 kommer att möta oss moderater i en valrörelse som handlar om Europa och där vi med hänförelse och entusiasm kommer att slåss för det som i decennier har varit ett våra främsta ideal. Elisabeth Franzén skall inte hysa någon som helst misstro beträffande framtiden. Naturligtvis skall svenska folket, liksom andra europeiska folk, fritt kunna välja Europaparlament och de organ som i demokratisk ordning skall avgöra våra öden i ett framtida Europa. Egentligen har det fallit på min lott att tala om utbildningens roll i de här sammanhangen. Jag kan då säga att en internationell samarbetsorganisation aldrig någonsin har satsat så hårt på utbildning, forskning och möjligheter till studier och forskning i andra medlemsländer som EG har gjort. Forskning, utveckling och utbildning har fått nyckelroller i det integrationsarbete som pågår. Här finns det naturligtvis två syften: Först gäller det att ekonomiskt och industripolitsk hävda Europa i tävlan med USA och Sydostasien, enkannerligen Japan. Det gäller också att ha högsta kvalitet på utbildning och forskning, att se till att informationsflödet går smidigt mellan företag och forskning samt att utnyttja den tekniska utvecklingen. Sedan gäller det att förstärka den europeiska identiteten, i synnerhet hos unga människor. Ett mångkulturellt Europa är det som eftersträvas framför allt annat. Och märk väl: Det är inte fråga om någon harmonisering av utbildningen, en enhetlig utbildningsstruktur, utan vad man eftersträvar är att framhålla det specifika hos vart och ett av de olika länderna. Bättre kvalitet, mångfald och förnyelse är alltså det främsta ledstjärnorna. När det gäller erkännandet av examina är man redan på god väg. Det någonting som redan har antagits och det här kommer också att gälla för vårt land i framtiden. Beträffande integrationen på utbildnings och forskningsområdet sägs det att Sverige i det avseendet har hunnit längre i sin strävan att förena sig med EG än som är fallet på många andra områden. Men det är sanning med modifikation. När det gäller forskning och utveckling finns det ett ramprogram som EG har antagit på åtta olika målområden och som huvudsakligen är av naturvetenskaplig och teknisk karaktär. Men det humanistiska finns också med. Vidare är Sverige fullvärdig medlem Science -- det första av EGs forskningsprogram där Sverige lyckats bli medlem. I övrigt deltar vi på projektnivå -- alltså inte på programnivå. Beträffande utbildnings och ungdomsutbytet finns det en rad olika program som EG har satt i sjön. Comett, Erasmus, Lingua och Youth for Europe är bara några program i det sammanhanget. Sverige och EFTA-länderna deltar i Comett. Det handlar framför allt om ett samarbete mellan universitet och företag. Tanken är att vi skall skicka 150--300 teknologer varje år till något EG-land för t.ex. praktik. Men samtidigt skall vi vara medvetna om att Sverige, trots att vi bidrar på samma sätt som andra länder inom EG till Comett, ändå inte får vara med i programkommittén. I stället har det ordnats sex specialkommitteér för de olika EFTA kommissionen, alltså inte från Comettkommissionen, detta för att demonstrera att EFTA-länderna trots allt bara är länder av andra rang i det här sammanhangen. När det gäller de andra programmen har vi ännu inte kommit med. Förhandlingar är på gång. Men vi vet inte vad dessa kommer att resultera i. Erasmus är ett strålande projekt. Man räknar med att 44 000 studenter från de olika EG-länderna under 1990/91 skall studera utanför sitt hemland. Linguaprogrammet -- det handlar då om att sprida spåkkunskaper -- håller man på att sätta sjön. Vi får inte vara med där, men skulle behöva få vara med. Tempus är ytterligare ett program som är till för att just intensifiera utbytet med Östeuropa. Young Workers Exchange programme är också ett program. Till sist, herr talman, vill jag bara framhålla att ett sådant här utbyte framför allt bygger på stipendier. Det har talats om beskattning av stipendier i det här landet. En beskattning skulle dock medföra oerhört stora svårigheter för vår forskning. Dessutom skulle vi naturligtvis ha få möjligheter att göra verklighet av våra intentioner när det gäller internationaliseringen och vår anknytning till EG.

Herr talman! Birger Hagård sade att jag inte skulle hysa oro beträffande framtiden. Sverige kommer att få plats i Europaparlamentet och alltså vara med och besluta där. Men jag förmodar att det är under förutsättning att vi blir medlem av EG. Svaret gjorde mig verkligen bekymrad. Birger Hagård vet tydligen inte att det inte är Europarlamentet som fattar besluten inom EG utan att det är Europakommissionen. Jag kan också nämna att man inom EG parlamentet är ganska frustrerad just därför att man inte alls får bestämma. Bestämmanderätten ligger hos kommissionen i alla väsentliga frågor. Jag fick inte heller svar av Birger Hagård på min fråga om hur vi praktiskt löser detta i Sverige.
Herr talman! Elisabet Franzén liksom alla andra miljöpartister har ingen känsla för historiens vingslag när det susar och susar högst påtagligt. Hon tror att allt skall bli vid den stela form som vi för närvarande har. Så kommer det nu inte att bli. Jag är fullt medveten om Europaparlamentets befogenheter, men jag vet också att ett direktvalt parlament som Europaparlamentet successivt har försökt öka sina befogenheter. I ett framtida förenade Europa kommer naturligtvis detta parlament att framstå som det stora europeiska parlamentet. Till dess får vi acceptera alla de mellanled som nu finns för att kunna skapa denna storartade enhet för framtiden. Inte skall formalistiska, små praktiska detaljer -- jag höll på att säga krämardetaljer -- få vara de som förstör svenska folkets engagemang och deltagande i det stora europeiska enhetsverket.
Herr talman! Historiens vingslag slår tydligen även framåt i tiden för moderater som Birger Hagård. Jag är mycket medveten om att man i EG parlamentet, där man känner detta obehag och denna frustration över att inte få bestämma, strävar efter att få ett större inflytande. Hur det går med den saken vet vi inget om, och detta bör inte den svenska riksdagen och regeringen dra några växlar på i dag. Vi får rätta oss efter de beslut som fattas och de förhållanden som råder i EG, i Sverige och i det övriga Europa.
Herr talman! Jag förstår inte att Elisabet Franzén kan hysa en sådan rädsla för framtiden. Här gäller det i stället att vara med om att skapa framtiden. Det handlar om att hoppas och tro på den. Vi har inget exempel på det ännu, men ett parlament som Europaparlamentet, vilket är direktvalt av folket, kommer så småningom att få de väsentliga och avgörande befogenheterna. Vi är inte där ännu, men vi kommer dit. Det är vår skyldighet som svenskar att hjälpa till i denna sameuropeiska utveckling för framtiden.

Herr talman! Just i de dagar då en ideologi och ett politiskt system försvinner i skuggorna av sitt eget misslyckande för vi i vårt land debatten hur vi, som hör hemma i den västerländska kulturtraditionens värdegemenskap, skall kunna öppna gränser, vidga utbyte, knyta ekonomiska och kulturella kontakter. planhushållningen, på ett för dess trovärdighet förödande sätt misslyckas, bildar detta misslyckande naturligtvis en viktig bakgrund till de konstruktiva åtgärder som demokratierna i Västeuropa vidtar för att på den västerländska kulturkretsens värdegemenskap bygga en samverkan. Herr talman! Jag väljer att i denna Europadebatt tala om kultur. Som jag ser det är frågan om den andliga friheten särskilt viktig. Vi har i vårt lilla Sverige oerhört mycket att lära av kontinentens europeiska länder. Från samma grund i arvet från Aten, Jerusalem och Rom har vi utvecklats olika. Kulturländerna nere i Europa lever närmare med och i kulturen än vi tillåtits göra. 60 år av en politik som prioriterat materialism har inte varit en god grogrund för kulturen. Övertron på samhällsinitiativ, samhällsinflytande och skattepengar har fjärmat många svenskar från den personliga kulturupplevelsen. I vårt land tror vi lätt att det är pengar och personal kulturen behöver, när det i första hand handlar om att ge individen, familjen och skolan den kulturmiljö som stimulerar till t.ex. läsning och musicerande. I länder där man slagit vakt om sitt kulturarv har vi, herr talman, mycket att lära. Den politiska styrningen är en av kulturens gissel. En prästman som jag mötte i Tallin i Estland förra året undrade om det skulle bli skäran eller korset som skulle vinna. För honom stod den ena symbolen för förtryck och styrning, den andra för hopp och andlig frihet. Nu går vårt land in i de förhandlingar som skall öppna Europa för oss och öppna oss för Europa. Vi kommer in sent, vilket inte minst från kulturella utgångspunkter är att beklaga. I flera år har EG länderna gjort strukturellt mycket intressanta satsningar, som varit både till inriktning och omfång eftersträvansvärda. Åren kring 1990 har listan omfattat ting som restaurering av religiösa monument, åtgärder för omgivningen till historiska byggnader, byggnader som rör industri, jordbruk, hantverk och åtgärder för öppna anläggningar i historiska områden. I EG-kommissionens arbete ingår nu att göra ett ramprogram för att säkra den fria rörligheten för kulturella varor och tjänster. Här handlar det om att förbättra konstnärers arbetsvillkor och genom olika insatser öka arbetsmöjligheterna inom den kulturella sektorn. När jag, herr talman, läser om dessa försök och åtgärder blir jag glad. Det här skulle Sverige behöva, tänker jag, och det här och det här -- kvalitet t.ex. och mångfald. Amerikaniseringen av vårt kulturliv är, som jag ser det, ett problem och en konsekvens av en otydlig och passiv svensk kulturpolitik. En av de glädjande effekterna av vårt medlemskap i EG och vårt närmande till Europa blir att vi går tillbaka till våra europeiska kulturella rötter. Tysklands, Frankrikes och Italiens rika kultur och språkskatt kommer att nå oss lättare och förhoppningsvis få effekter på vårt lands kulturklimat och kulturprofil. Kulturländernas breda kulturella aktiviteter för oss också närmare områden och objekt inom smala kultursektorer. Förhoppningsvis utan pekfingrar och styrning kan vi därmed få ta del av, engagera oss i och njuta av detta rika kulturflöde. Våra egna bidrag till det enade Europas kulturliv är viktiga nog, men då gäller det också att vi förmår lyfta blicken och se perspektiven. När svenska kulturmyndigheter börjar sin historieskrivning vid industrialiseringens och arbetarrörelsens genombrottsår, då är perspektivet alldeles för kort. När man tror att Sverige bara har en nutid och en framtid, men ingen historia, då tappar man just det kulturella perspektiv som ger kvaliteter i kontinentens kulturländer. Bredast av all kulturverksamhet i Europa i dag är den kulturverksamhet som pågår inom kyrkor och samfund. Den når flest människor och sysselsätter i särklass flest konstnärer. Se bara på kyrkomusiken och kyrkosången! Dessa kulturaktiviteter räknas inte in i den nuvarande nomenklaturen i socialdemokraternas Sverige. De finns inte! På denna och mängder av andra områden kommer EG-inträdet att öppna dörren ocn vidga perspektivet. Men för att vi skall kunna vara aktivt med i denna breda kulturella gemenskap i Europa måste vi också se om vårt eget hus, ändra kulturklimatet, lyfta fram konst, litteratur, musik, uppmuntra kulturella aktiviteter i hemmen, öka kvaliteten och volymen på kulturens basfärdigheter i skolan, stimulera fritt konstnärsskap på skilda områden och bevara de kulturskatter vi har. Herr talman! Det handlar om att lyfta fram och försvara humanismen och humaniora. Det gör vi uppenbarligen lättare i en öppen samverkan med Europas kulturländer än som kulturpolitiskt isolerad nation.

Herr talman! Jag har valt att tala om Europa och demokratin. Det tror jag behövs. I all synnerhet tror jag det efter att ha lyssnat till Birger Hagård som med en svepande handrörelse förpassar vår svenska grundlag till papperskorgen. Vi bör nog något mer tänka på vart den utveckling som vi är inblandade i och som vi riksdagsledamöter har ett ansvar för kommer att leda. Europa är utan tvivel demokratins vagga. De grekiska stadsstaterna har ofta kallats de första demokratierna, även om deras demokratier knappast skulle ha godkänts i dag gå de varken gav kvinnor eller slavar några rättigheter. Demokrati i vår mening med lika rösträtt för alla och ett parlamentariskt system är en ganska ny företeelse. Dess värre är det också ett sårbart system, som ständigt måste försvaras och aktualiseras. Jag upplever att det systemet i västvärlden är ett hotat system. Det hotas av loggyism och av kapitalismens styrning av massmedia. Så vi har all anledning att diskutera hur vi skall försvara demokratin. Som alla pionjärrörelser har den gröna rörelsen tvingats att bryta sin väg utan ekonomiska resurser eller massmediabistånd. Därför är demokratin inte blott en del av vår människosyn den är också vårt enda medel att försvara världen mot dem som är ansvariga för miljöhot och ekologiska katastrofer. Vi menar att demokratin måste byggas från botten. Viktigast är en lokaldemokrati, där människor i kommunen och kommundelarna får maximala möjligheter att fatta de beslut som rör deras sociala liv och deras samarbete. Endast då besluten rör frågor där de lokala resurserna inte räcker till bör bör man föra upp frågorna till regional eller nationell nivå. Ett fåtal frågor, som huvudsakligen rör freden, behöver beslutas på övernationell nivå, på världsdelsnivå eller global nivå. Det är, som jag brukar uttrycka saken, sådana frågor som rör den trefaldiga freden, nämligen fred mellan människor, fred med naturen och fred med framtiden. Vi menar att samtidigt som Östeuropas stater närmar sig demokrati utgör EG en fara för demokratin. Det gäller inte bara det så kallade demokratiska underskottet inom EG som är ett erkänt och välkänt faktum, den omständigheten att de tunga besluten fattas av kommissionen, rådet och domstolen utan parlamentarisk förankring. Nej, det gäller framför allt att man vänder upp och ner på beslutsordningen. Allt fler beslut fattas på hög EG-nivå, och den lokala och nationella demokratierna blir allt mer inskränkta. Det finns ett tänkespråk som jag vill påminna om i det här sammanhanget: Nej, min vän, där hade du fel, två halva sanningar gör inte en hel! Den första halvsanningen är att påstå att det är samma sak att säga ja till EG som att säga ja till Europa. Den halvsanningen har upprepats många gånger i denna kammare i dag. EG är bara halva Europa och när man räknar antalet stater knappt det. Ändå sätter SAF och moderaterna likhetstecken mellan EG och Europa, vilket är en nonchalant oförskämdhet mot den halva av Europa som just nu håller på att frigöra sig från de totalitära systemen och söka sig en demokratisk framtid. Den andra halvsanningen är att EG är en väg till frihet. De fyra friheterna innebär i praktiken huvudsakligen frihet för det internationella kapitalet och de transnationella företagen, en frihet som förvandlar folken till enbart producenter och konsumenter, styrda av en ytlig reklamdominerad massmediakultur i de ekonomiska intressenas tjänst. EG syftar till en union, en superstat; det framfår redan av Romtraktaten. Birger Hagård hälsar detta enbart med glädje. Vad världen hittills har sett av superstater visar med all önskvärd tydlighet att det är svårt att upprätthålla demokratin i en superstat. Besluten kommer för långt bort från den enskilde, demokratin blir manipulerad och människor tappar intresset, som de gör i USA. När de skilda nationaliteterna, som i Sovjet, får chansen att utveckla sitt eget självstyre, då ger man superstaten på båten. Det finns alltså två skäl för att se med stor skepsisk på projektet EG. För det första: Skulle projektet lyckas, är det risk för att det utvecklar sig till de transnationella företagens och bankernas diktatur. För det andra är det i högsta grad osäkert om projektet kommer att lyckas, om de europeiska nationerna i öster vill uppge sin självbestämmanderätt och gå in i EG och om nationerna i väster verkligen vill leva i denna superstat. Herr talman! Jag tror att vi behöver tänka över frågan om demokratin och dess försvar i EG sammanhang både en och två gånger.
Herr talman! Lars Norberg, hys ingen fruktan, inte ens när det gäller det formella överlämnandet av den svenska suveräniteten på olika områden! Allt är noga förberett. Vi har i vår grundlag bestämmelser för exakt hur detta skall gå till. Och, Lars Norberg, det är faktiskt på det viset att länderna i Östeuropa -- Tjeckoslovakien, Ungern, Polen -- knackar på EGs dörr och vill komma in, men det är av olika skäl svårt för dem att göra det nu. Vi skall bara hoppas att vi i Sverige hinner före. Jag hyser ingen fruktan för en stor europeisk union en gång i framtiden. Jag är stolt och glad över att vara europé, och jag känner mycket starkt för våra broderfolk ute i Europa, för dem som vi har besläktad kultur med, dem som vi har så mycket gemensamt med, dem som vi kan forma en framtid tillsammans med. Mot detta ställer jag då Lars Norbergs stora dröm: den lilla röda stugan nere vid sjön, med fåren som betar, mor som kardar och far som ror efter fisken. Ja, det är en liten semesterdröm. Vi trivs alla med den på sommaren. Men bevare mig väl, om det vore det som skulle styra hela vår tillvaro! Det räcker det inte till.
Herr talman! Birger Hagård gör det väldigt enkelt för sig, när han säger att grundlagen ger förutsättningar för att ansluta Sverige till EG. Det är ju fråga om grundlagens bokstav och grundlagens anda. När man överlåter huvuddelen av de beslutsmöjligheter och beslutsfullmakter som har stått den svenska riksdagen till buds till andra organ, då är frågan om man inte har eliminerat grunden för grundlagen. Polen, Ungern och Tjeckoslovakien knackar förvisso på EGs dörr, därför att de vill ha ett samarbete med Europa, men de anses ju inte dugliga ur EG-synpunkt. De är inte tillräckligt ekonomiskt utvecklade. EG är som bekant en rikemansklubb. Slutligen, Birger Hagård, vidhåller jag att superstater -- och det är uppenbarligen superstaten som är Birger Hagårds ideal -- är en fara för demokratin. Superstater försämrar demokratin, det visar all erfarenhet.
Herr talman! Läs förarbetena till vår grundlag, om inte annat! Det är inget originellt att vi har bestämmelser för hur man skall överlåta suveräniteten. Varenda modern författning efter andra världskriget har likartade bestämmelser. Inte minst var det den danska författningsändringen som inspirerade oss. Så det behöver inte vara något problem i det här sammanhanget. Rikemansklubb, säger Lars Norberg om EG. Jag tror inte att man skall säga rikemansklubb. Det var inte fallet när Spanien, Portugal och Grekland trädde in, men tack vare EG har de länderna en tillväxt som gör att de utvecklas snabbare än många andra länder i världen. Tjeckoslovakien, Polen och Ungern har också sina förutsättningar. De har problem i dag. Låt oss hoppas att de blir lösta inom den femårsperiod när det kan bli aktuellt med EG Superstat, säger Lars Norberg vidare. Vad är det för snack? Är Lars Norberg beredd att underkänna Förenta staternas demokrati? Det vore märkligt i så fall, och då är han en av de få som gör det. Alltsammans beror naturligtvis på hur det utformas. Det har inte sagts att det skall vara något slags centralistiskt styrd superstat i Europa. Det finns någonting som heter konfederationer, och det finns en rad olika möjligheter att lösa problemen så att alla demokratiska rättigheter och möjligheter tillvaratas.
Herr talman! Den möjlighet som regeringsformen ger att överlåta beslut till överstatliga myndigheter finns därför att man har föreställt sig att besluten på enstaka områden skall överlåtas, men icke hela det svenska rättsväsendet eller den dominerande och avgörande delen av den svenska lagstiftningen. Det kan icke ha varit grundlagsfädernas avsikt. Birger Hagård, som jag trodde tillhörde ett parti som hade en viss respekt för historien och som tidigare har kallat sig konservativt, borde ha en viss förståelse för att man inte utan vidare kastar en grundlag i sjön, vilket man i praktiken gör om man överlåter större delen av beslutsmakten till andra enheter. Jag menar att USA ur demokratisk synpunkt är en ganska torftig demokrati som man i många avseenden måste ifrågasätta. När en president röstas fram av 30 % av de röstberättigade i landet och det kanske är det viktigaste val man företar är demokratin faktiskt hotad.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande försöka bryta ned den ofta högtravande och teoretiska debatten om Sverige och EG samt det nyvaknande övriga Europa. Då är människors vardagliga situation i Västmanland den för mig självklara utgångspunkten. Det är också naturligt att börja med en kort historisk anknytning. Röda jorden i Riddarhyttan är landets äldsta plats för järnframställning. I Norbergs bergslag var gruvdriften i gång redan på 1200-talet. Europas äldsta masugn -- Lapphyttan -- eldades första gången i slutet av 1100-talet. Järnexport från Bergslagen kom i gång tidigt. För västmanlänningen är därför livliga handelskontakter med Europa naturliga. När svenskt näringsliv inte längre bara exporterade järn utan självt började tillverka bl.a. stålprodukter, inleddes den omfattande industrialiseringen. Den har gett arbete i Västmanland i många år. Ingen annan region i landet har så hög andel av sin sysselsättning inom industrin. Genom exporten -- Europaberoendet -- har vi också fått känna av olika strukturkrisers härjningar i exempelvis Fagersta, Norberg och Surahammar. I Hallstahammar sker nu uppsägningar och permitteringar. Det gör att ett speciellt stöd behövs till Hallstahammar. Sjunkande befolkningssiffror och ekonomiska svårigheter är för de här kommunerna välkända problem. Men det finns en annan, en personlig sida också. De i förtid pensionerade människorna, de som har erfarenhet och kunnande, bär en stor mänsklig börda. Därför är det inget konstigt i att deras barn och barnbarn, när de ser på Europa, också ser 8--10 % arbetslöshet. För Europatilltron måste de sociala ambitionerna vara höga. Det goda arbetet åt alla är ett avgörande krav. En grundläggande förutsättning för järnexporten var att frakterna kunde ordnas ekonomiskt och rationellt. Järnet gick från Bergslagen över hamnarna i Köping och Västerås. De hamnarna är lika viktiga i dag för den miljövänliga och transportekonomiska sjöfarten på Mälaren. Kapaciteten i Södertälje kanal är mycket viktig. Med den måttliga insatsen av 30 milj.kr. skulle fartygsstorlekarna i kanalen kunna ökas med närmare 50 %. Det betyder bättre konkurrensförmåga hos sjöfarten. Mot sjöfarten på Mälaren finns emellertid just nu ett stort akut hot: Vad skall hända med den rasade motorvägsbron i Södertälje? Den låga brohöjden begränsar kraftigt framkomligheten. Det borde vara självklart att de seglationsförhållanden som gällde före raset snabbt återställs. Men ännu ett halvår efter raset saknas besked. Det skapar osäkerhet om framtiden. Det är dessutom en besynnerlig form av EG strategi att försämra framkomligheten i kanalen. Det framstår som än egendomligare i ljuset av att vägverket nu satsar miljoner kronor på att EG anpassa broar, bl.a. tre stycken alldeles utanför Köping. För Europatilltron i Västmanland är det nödvändigt att i stället för att försämra framkomligheten bygga ut Södertälje kanal. Herr talman! Många av jobben i Västmanland finns hos genuint svenska företag, men de har under de senaste åren genomgått en kraftig internationalisering. Huvudkontoren har flyttat från Västmanland och även från Sverige. ASEA har via Braun Boveri förvandlats till -- Metallverken har tagits över av det finländska Detta multinatioenlla ägande innebär att för västmanlänningarna viktiga beslut kan komma att fattas utan lokala hänsyn. Det är givetvis bra att företagen hänger med i utvecklingen, men hänger sysselsättningen med i Västmanland? Kan handel med EG och övriga Europa lösa alla problem? Västmanlands höga andel av industrijobb medför en ensidig arbetsmarknad. Arbetslösheten bland kvinnor är relativt sett hög. Arbetslösheten bland kvinnor är relativt sett hög. Blir det verkligen lättare för kvinnor att kunna välja mer varierade arbeten? I bruksorterna, särskilt i norra delen av länet, är kvinnorna i alltför hög grad hänvisade till vården för att få jobb. Skall alla kunna få jobb fordras en aktiv näringslivspolitik, men också en generös regionalpolitik. Det är många västmanlänningar som frågar sig om det finns utrymme för en effektiv regionalpolitik efter en EG-anpassning. Till detta är bara att konstatera att det också i EG-länderna finns behov av kraftfulla regionalpolitiska insatser. Det måste vara ett krav i EES-förhandlingarna att vi får utrymme att bedriva en effektiv regionalpolitik i Sverige. I Västmanland har en studie av näringslivsutvecklingen i länet gjorts, bl.a. med sikte på EG och 2000-talet. Den visar att: -- Tjänstesektorn är jämförelsevis svagt utvecklad i länet. -- Det saknas avancerad teknisk utbildning och forskning. Även om hälften av industrisysselsättningen finns inom sektorer som spås bra framtidsutsikter, finns många av jobben i helt andra sektorer. -- Lönsamheten i flera företag är svag. Herr talman! Utöver stöd till flera olika projekt behöver Västmanland två rejäla statliga insatser inför EG-anpassningen. 1. Byggandet av Mälarbanan måste snarast starta, med klart uttalat mål att hela projektet skall fullföljas. Då breddas arbetsmarknaden. Sett med Västmanlandsögon blir det lätt att nå både Stockholm och Örebro. De snabba resorna ökar dynamiken i regionen. 2. Skall företagsamheten i Västmanland -- både den nuvarande och den kommande -- ha möjligheter i Europa och i världen, måste det finnas arbetskraft med bra utbildning. Det behövs satsningar på avancerad teknisk utbildning och forskning. För övrigt anser jag att Skinnskattebergs kommun drabbats nog av arbetslöshet. I medborgarnas Europa finns plats för välutbildad skoglig personal. Därför måste skogsmästarskolan i Skinnskatteberg få leva vidare.

Herr talman! Hur vill vi att framtidens landsbygd i Sverige, Europa och världen skall se ut? Det är en viktig fråga för oss alla i EG-debatten, eftersom en levande landsbygd med alla sina värden måste bevaras -- som bas för livsmedelsförsörjningen, som kulturskatt, som livsrum för djur och växter, som mål för friluftsliv och avkoppling, som socialt andningshål. Kan landsbygden hållas levande när EGs regler och lagar blir bestämmande? Allt fler människor oroas av att så inte är fallet, och därför bör förhållandet EG och landsbygdens utveckling diskuteras betydligt grundligare än fallet är i dag. Jag tänker bygga dagens anförande på resultaten från två möten av helt olika karaktär. Det ena är ett symposium, som ordnades av Världskyrkorådet i april detta år och där jag deltog.

De flesta deltagarna var själva småjordbrukare, några hade arbetat politiskt eller ideellt med glesbygdsfrågor, men alla delade vi Världskyrkorådets fruktan för att de små värdefulla enheterna skulle sopas bort av EGs väldiga stormvåg. Först kunde vi lätt komma överens om att oönskade och skrämmande effekter redan hade börjat uppträda. De små jordbruken har ju sedan länge utsatts för bortrationalisering och sammanslagning till större enheter, betydligt sårbarare i sitt beroende av stora ekonomiska investeringar, importenergi och kemikalier, betydligt riskablare för miljö och framtid. Framför allt har människorna, gräsrötterna, helt ignorerats för tillväxtekonomins skull. Frågorna tornade upp sig. Hur skulle den traditionella kunskapsbanken kunna räddas? Vilken roll skulle familjen, ungdomen, media och kooperationen kunna spela? Vilken roll skulle kyrkan och facket kunna ta på sig? Vad ligger bakom regeringars motvilja mot att investera i landsbygdsprojekt -- eller bankernas och försäkringsbolagens ovilja? Brist på prestige? Eller vill man bibehålla status quo? Makt? Vi kom fram till att landsbygdens befolkning borde organiseras och koordineras, få hjälp med kurser t.ex. i att tala offentlig, och i ledarskapsträning. Självtillit nämndes ofta som ett mål att arbeta för, ett led i förhindrandet av manipulation. Landsbygd inkl. glesbygd borde på alla sätt ges högre status. Miljövårdande åtgärder borde betalas bättre, småindustrier borde få lättare att etablera sig. Kvinnornas ovärderliga och oftast obetalda insatser borde värderas rättvist och även ekonomiskt. En bättre kontakt mellan stads och landsbygdsbor kunde ge som resultat hjälp i småbruket, fadderverksamhet, sociala insatser, lägerskoleverksamhet, m.m. Jag nämnde naturligtvis många av de idéer som vuxit fram under landsbygdskampanjen, som t.ex. telestugor, som lär ut datakunskap -- en idé som nu också förverkligas i Finland. Världskyrkans roll, slutklämmen i symposiet, visar på situationens allvar inför EGs förverligande. Världskyrkan skall kunna ekonomiskt och psykologiskt stödja landsbygd och glesbygd med många av de insatser som nämnts; den bör ta ställning för de fattiga och för dem som riskerar att slås ut -- mot dem som slår ut naturligt uthålliga samhällen och fördjupar klyftan mellan fattiga och rika. Kyrkan bör betona vikten av moraliska och kulturella fördelar inför 1992, inte bara ekonomiska. Kyrkan bör se på landsbygdens Europa med större allvar. Självfallet konstaterade vi att begreppen landsbygd och glesbygd har olika betydelse i olika länder. Detta innebär naturligtvis också att våra för oss allvarliga glesbygdsproblem inte är några problem i EGs ögon i jämförelse med den i Sydeuropa eller Irland och att EGs insatser för att rädda landsbygden inte kan räknas gälla Norden. För Östeuropa blir landsbygdens omvandling ännu mer drastisk och oberäknelig. Vad den beträffar kan man bara ställa frågan: Måste också Östeuropas jordbruk bli ett ekologiskt fattigt och människofattigt, utsugande och sårbart industrijordbruk, eller har de någon som helst möjlighet att lära av och undvika våra misstag? Denna vilja att ta framtiden i sina egna händer, som så klart manifesterades under Världskyrkorådets symposium, återspeglas ju i den vidsträckta folkrörelse som slåss emot politiskt och nationellt förtryck och för ett uthålligt liv. På den nordiska folkriksdagen i Vega i Norge försökte man arbeta vidare med idén om att skapa ett alternativ till EG, byggt på globalt ansvar och samarbete i stället för på konkurrens. Detta skulle innebära att vi nu står vid slutstationen för den typ av ekonomi som formulerades för 200 år sedan av Adam Smith och därmed inför en av historiens största utmaningar. I den ekonomin är ju grundprincipen den att det är den fria konkurrensen och det ekonomiska egenintresset som skall styra utvecklingen mot det gemensamma bästa. EGs förespråkare vill övertyga om att de miljö och överlevnadsfaror som har växt fram ur Adam Smiths modell kan lösas inom denna med hjälp av avgifter på miljöskadlig produktion, med lagstiftning och genom att uppmuntra miljöteknologi, energi och resurssparande. Visst spar vi därmed tid, så att vi får något mer av tid utöver de tio år som WorldWatch menar att vi har på oss för radikala förändringar.

Herr talman! Ibland händer det mest otänkbara, och när det har hänt tar vi det som nästan självklart att det har hänt. Men det var faktiskt otänkbart 1988 att freden skulle bryta ut i Europa 1989, efter nära 50 år av diktatur. En efter en har de diktaturerna fallit, nästan utan ett enda dödande skott. Det var, herr talman, inte vapen som gjorde folken fria. Det har skett med icke-våld. Man vann över en av världens starkaste militärmakter. Europa har varit delat av järnridån, och på båda sidor har man haft nog med vapen för att helt kunna förgöra både sig själv och fienden. Det var människornas frihetslängtan som drev fram revolutionen mot militären, rustad till tänderna. Vi diskuterar nu vilket Europa vi vill ha -- det Europa som geografiskt sett är större än Kina och som har 700 miljoner invånare, ett Europa från Ural till Atlanten, från Kaspiska havet till Gibraltar och upp till Hammerfest och Nordkapp. Detta hör framför allt ihop med Europas säkerhetspolitik. Kan vi få ett gemensamt säkerhetssystem, så faller många andra samarbetsfrågor på plats, och det blir lättare att lösa dem. Detta, herr talman, är visionen av ett nytt och fredligt Europa -- en gemensam säkerhet, inte murar försvarade av vapen på båda sidor. Vi har nu det politiska instrumentet för en sådan ordning, nämligen ESK, den europeiska säkerhetsoch samarbetsorganisationen. Det är egentligen, herr talman, bara att fortsätta med förhandlingar inom ramen för den akt som upprepades i Helsingfors 1975 och som sedan har fortsatt i olika former. Fram till 1989 fanns inte de politiska möjligheterna. Nu ligger, herr talman, fältet öppet för stora och avgörande steg i fråga om gemensam säkerhet i Europa. När detta har fått fastare former, blir Warszawapakten -- som nästan är ute ur räkningen nu -- och NATO överflödiga. Vår neutralitetspolitik, liksom Österrikes, Finlands och Schweiz neutralitetsförklaringar blir överflödiga, eftersom det inte i Europa finns några allianser att vara alliansfria från. Det skulle med andra ord inte finnas några fiender. Herr talman! Vi är inte där än, och det kan ta lång tid. Det kan också gå fort. Därom vet vi ingenting om i dag. Vi bara ser ljusningen vid horisonten. Men möjligheterna har plötsligt kommit till oss, och Sverige bör agera i den riktningen. Med detta vill jag också, herr talman, ha sagt att det är för tidigt för vår del att överge neutraliteten. Den lades fast långt före första och andra världskriget och innan det att Warszawapakten och NATO skapades som bastioner mot varandra, på var sin sida om järnridån. Endast en gemensam säkerhet i Europa kan få oss att uppge vår alliansfrihet. Jag vill ha detta sagt särskilt tydligt, eftersom många nu tycks vara beredda att ge upp svensk neutralitet för att Sverige skall få tillträde som fullvärdig medlem i EG. Vår neutralitet kan inte säljas ut. NATO finns fortfarande där, och det finns, herr talman, starka krafter för att göra EG till en försvarsallians. Vi har därför att först se utvecklingen innan vi söker fullt medlemskap i EG och säger att neutraliteten inte är aktuell i dag. Jag har, herr talman, talat om det stora Europa, det gemensamma och demokratiska hemmet i Europa. Men ESK innefattar också bestämmelser om ekonomiskt och tekniskt samarbete och frågor om mänskliga rättigheter. Detta är frågor som nu diskuteras särskilt i Europarådet. Europarådet har två krav för medlemskap: ett pluralistiskt valsystem och att landet följer konventionen om de mänskliga rättigheterna. När de Central och Östeuropeiska länderna kan svara upp mot dessa krav kan de också bli medlemmar av Europarådet. Man kan då tänka sig att Europarådet blir betydligt starkare och får en viktigare uppgift i Europa och att Europarådet också blir en bas för ESK-processen, som är så viktig ur säkerhetspolitisk synpunkt i det stora gemensamma demokratiska hemmet Europa.

Herr talman! För ett par år sedan var jag inbjuden att medverka i en konferens i den amerikanska kongressen. Den handlade om arbete och företagande i Sverige. Det var ett av de många inslagen i Sverigejubileet i Amerika. Vi som var där fick på Sveriges vägnar ta emot mycket beröm av de amerikanska ekonomerna och politikerna. Sverige hade vänt pessimismen till optimism. Industrin hade byggts ut och moderniserats, och arbetslösheten hade pressats ned. De amerikanska bedömarna var imponerade. I dag är bilden av Sverige en annan. Den internationella nyhetsförmedlingen tar mera fasta på våra problem, inflationen, lönebildningen och den svaga tillväxten. Det är ofrånkomligt. Men jag skulle ändå vilja vända på bilden av Sverige. Då, för två år sedan, när ekonomerna gav oss beröm, borde vi egentligen ha blivit utsatta för kritik för att vi vilade på lagrarna. Nu, när kritiken får stort utrymme, borde vi egentligen få rejäl uppmärksamhet för de stora och viktiga förändringar, de strukturella förändringar, som nu genomförs och som kommer att ge oss en starkare ekonomi under kommande år. Jag vill med detta på intet sätt förringa de problem som vi nu brottas med, men jag vill ändå ge ett perspektiv som kan vara nyttigt för den debatt som vi skall föra här i riksdagen i dag. Det är lätt, alltför lätt, att fångas av dagsläget, att förlora perspektivet och missa morgondagens möjligheter. Jag vill gärna inleda debatten genom att redovisa hur regeringen ser på det ekonomiska läget och på den ekonomiska politik som måste föras. Jag skall göra det på grundval av den prognos som vi publicerar i dag och på det material som långtidsutredningen tidigare lagt fram och som är grunden för den ekonomisk-politiska propositionen. Den ekonomiska aktiviteten försvagas, på det sätt som vi kunde förutse redan i våras. Till det kommer nu effekterna av konflikten i Mellanöstern. Den utgör en tung börda på Sveriges ekonomi. Vår tillväxt stannar i år vid en enda procent. Nästa år skapar vi över huvud taget inga nya resursr, om vi inte snabbt kan bryta jakten mellan löner och priser. Allt vill vi göra under de närmaste åren måste därför underordnas den stora uppgiften att återskapa vår ekonomiska styrka. Varje beslut om nya åtaganden blir en skrift i vatten, om vi inte klarar av denna, den grundläggande uppgiften att skapa nya resurser. Vi måste använda de kommande åren för att låta omvärlden hinna i kapp Sveriges kostnader. Vi måste ge Sverige chansen att hinna i kapp andra länders konkurrenskraft. I klartext innebär detta långtgående restriktioner för lönebildningen, för statens utgiftsprogram samt för kommunernas och landstingens åtaganden. I klartext innebär det samtidigt stora krav på en energipolitik, en Europapolitik, en näringspolitik och en arbetsmarknadspolitik, som främjar tillväxten. Lönekostnaderna har ökat lika mycket på ett år som de gör på två år i våra konkurrentländer. På tre år har lönekostnaderna ökat med 28--30 %, medan de ökat med 14 % i Västtyskland eller med 15-- 17 % i Danmark och Norge, för att nu ta några näraliggande exempel. Men det mesta av de stora löneökningarna har varit inflationen. Reallönerna har på dessa tre år bara ökat med ca 2 % i Sverige. Resten är bara luft i lönekuverten, men en tung börda på de företag som är utsatta för internationell konkurrens. Det är löneökningar som tillkommit inte bara genom avtal utan också genom lokal löneglidning. Det är kostnader som arbetsgivarna accepterat och som visar att arbetsgivarna inte klarat sin uppgift. Detta leder till att arbetstillfällen omfördelas från Sverige till utlandet. Vi har tappat mer än 20 000 jobb i industrin enbart under första halvåret. Vi får nu varje vecka nya besked om företag som skär ner produktionen i Sverige. Jag anser att det är en dålig fördelningspolitik att omfördela arbetstillfällen från Sverige till utlandet. Därför måste kostnadsutvecklingen brytas. I våras kunde vi här i riksdagen med bred majoritet besluta om riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det var ett viktigt beslut. Det bidrog till att skapa klarhet om den ekonomiska utvecklingen. Det innebar en förstärkning av finanspolitiken. Det medverkade bl.a. till att de höga räntorna kunde börja pressas ned. Sedan dess har konflikten i Mellersta Östern inträffat. Den har drivit upp oljepriset, spätt på inflationen och bromsat den ekonomiska tillväxten över hela världen. Vilka slutsatser kan vi dra för vår del? Det har från en del håll sagts att det nu skulle vara dags att släppa efter på finanspolitiken. Jag vill bestämt avvisa alla sådana tankar. Finanspolitiken måste bedrivas med fasthet och konsekvens. Den måste vara fortsatt stram. Därför har vi avvisat förslag om stora skattelättnader, som flitigt förekommit i debatten, förslag som saknar finansiering. När det gäller bensinpriset har vi kunnat anvisa en ansvarsfull finansiering, och valt en form som ger goda effekter för dem som bäst behöver en lättnad, alla som har långa resor till och från arbetet. Detta förslag kan därmed väl förenas med en stram finanspolitik. För innevarande budgetår är statsbudgeten balanserad och denna inriktning skall fullföljas i nästa års statsbudget. Målet för budgetpolitiken är att hävda välfärden och samtidgt minska de offentliga utgifternas andel av BNP för att på sikt sänka skattetrycket. Utgifternas andel har minskat från rekordhöga 67 % 1982, det sista av de sex borgerliga åren, till knappt 62 % i år. Vi skall fortsätta på den vägen under de kommande åren. På samma sätt måste vår valutapolitik föras med fasthet och konsekvens. Det har sagts och skrivits mycket om valutapolitiken under de senaste månaderna. Jag vill slå fast att vi måste klara anpassningen av våra kostnader och priser genom inhemska åtgärder, inte genom valutapolitik. Vi är också fast beslutna att åstadomma ett genombrott i förhandlingarna med EG om ett EES avtal. Vi ser mycket positivt på den stabilitet som skapats inom EG när det gäller valutapolitiken. Det är i vårt intresse att uppträda så att vi blir en trovärdig samarbetspartner och till det hör att hålla fast vid målen för valutapolitiken. Detta är ett faktum som gäller för varje regering, som vill ha till stånd ett utvidgat och långsiktigt samarbete i Europa. Därför följer vi noga utvecklingen vad gäller det europeiska valutasamarbetet och bevakar Sveriges möjligheter till ett närmande till detta samarbete. Regeringen kommer inte att motverka en fortsatt nedgång i den ekonomiska aktiviteten med en allmän påspädning av efterfrågan. Erfarenheterna från tidigare försök här hemma och utomlands är inte goda. Det blir i stället arbetsmarknadspolitiken som får en viktig roll. Varje person som blir arbetslös skall ges allt stöd för att komma tillbaka i arbetslivet. Insatserna skall även i fortsättningen vara inriktade på aktiva åtgärder som förmedling, utbildning och rehabilitering. Arbetslinjen ska gälla. Detta är några viktiga förutsättningar när det gäller att bryta kostnadsutvecklingen och stabilisera Sveriges ekonomi. I den uppgiften är lönebildningen den mest akuta uppgiften. Det gäller nu att växla om från inflationslöner till reallöner för att på så sätt skapa en grund för sysselsättningen och tryggheten. Förutsättningarna att åstadkomma detta 1991 är mycket goda. Skattereformen ger hushållen en bättre köpkraft, prisstegringstakten dämpas under 1991 och 1992 och överhettningen på arbetsmarknaden avtar. I de förhandlingar som gäller nästa års löner måste parterna själva ta ansvaret för avtalen. Några Hagasamtal eller Rosenbadsöverläggningar blir det inte fråga om. Någon inkomstpolitik blir det inte tal om. Regeringen skall inte delta som en tredje part i förhandlingarna. Men det är min och regeringens uppfattning att det behövs medverkan för att få in ett samhällsekonomiskt synsätt i förhandlingarna, att det behövs medverkan för att skapa överblick över hela arbetsmarknaden och att det behövs medverkan för att undvika en situation med vinnare och förlorare som leder till ständigt nya kompensationskrav. Därför har vi gett Bertil Rehnberg och hans förhandlingsgrupp i uppdrag att nu undersöka förutsättningarna för ett stabiliseringsavtal för i första hand 1991, men helst också för 1992. Gruppen har nu lämnat sin redovisning av hur den ser på den ekonomiska situationen och begärt att parterna skall svara om de är beredda att ställa upp i förhandlingar om ett stabiliseringsavtal. Jag tror att förhandlingsgruppen kan ge de besked om det ekonomiska läget som är nödvändiga. De som ingår i gruppen är trovärdiga därför att den inte är en part i förhandlingen. De kan utgöra den samlande kraft som behövs för att det skall komma till stånd realistiska avtal. Men först som sist handlar det om att arbetsgivare och löntagare tar det ansvar som följer med deras självständighet. De måste ta ansvar för avtalens innehåll och för konsekvenserna av avtalen. Det behövs en nationell samling på den svenska arbetsmarknaden för att bryta kostnadsutvecklingen. Det finns ingen annan åtgärd som har så gynnsamma effekter för att hävda sysselsättningen och för att bekämpa inflationen. Herr talman! Att reformera den offentliga sektorn är en viktig del av den ekonomiska politiken. Däri ligger stora möjligheter att åstadkomma förbättringar i välfärden utan att tillskjuta nya anslag. När vi senast debatterade den ekonomiska politiken här i riksdagen angav jag några områden som särskilt viktiga reformområden, nämligen skolan, äldreomsorgen, de socialförsäkringar som är knutna till arbetslivet, barnomsorgen och sjukvården. På dessa för medborgarna viktiga områden satsar stat, kommun och landsting över 300 miljarder kronor. Vi lägger nu i dag fram förslag till reformer på flera av dessa områden. När det gäller socialförsäkringarna, ambitionerna att etablera en arbets och rehabiliteringslinje, så förbereds ytterligare steg. Förslag kommer senare. De reformer som vi nu lägger fram innebär förenklingar, avreglering och decentralisering. Det kommer att ge de anställda inom dessa områden större möjligheter att forma verksamheten efter medborgarnas behov. Det innebär samtidigt en bättre hushållning med knappa resurser, så att vi kan tillgodose de stora behov som vi kan se framöver. För att återskapa tillväxten i vår ekonomi måste vi alltså hejda kostnadsutvecklingen. Vår konkurrenskraft måste återställas. Detta är den främsta uppgiften. Därutöver behövs insatser av många olika slag av strukturell art. Det gäller Europapolitiken, där vi nu bör kunna se fram emot ett politiskt genombrott i förhandlingarna mellan EFTA och EG. Det gäller energipolitiken, där vi nu står inför stora och viktiga förhandlingar för att skapa långsiktigt hållbara uppgörelser i riksdagen. Det gäller investeringarna i infrastruktur, i vägar, järnvägar och telekommunikationer, som har avgörande betydelse för både medborgare och företag. Det gäller arbetsmarknadspolitiken med insatser för att alla skall ha arbete, det goda arbetet. Det gäller insatser för att stärka konkurrensen inom näringslivet. Det gäller sparandet, som skall göra det möjligt att investera och bygga nytt. Det gäller sist men inte minst skattepolitiken, där vi nu får ett enklare och rättvisare skattesystem, som gör att både hushåll och företag kan handla på ett sätt som är riktigt från samhällsekonomisk synpunkt. Denna reform är den enskilda åtgärd som kommer att ha den största och mest gynnsamma effekten på hela vår ekonomi. Jag vill med detta ange bredden och inriktningen på de insatser som regeringen vidtar för att få i gång en uthållig tillväxt. Det är ett omfattande arbete som kommer att resultera i förslag till riksdagen vid flera tillfällen under det kommande året. Detta är huvuddragen och inriktningen i regeringens ekonomiska politik. Den innebär att de riktlinjer som vi drog upp här i riksdagen i våras ligger fast samtidigt som nya initiativ tas på flera olika områden. Mot den här bakgrunden vill jag avslutningsvis rikta mig till oppositionens representanter med två frågor: Är ni beredda att stödja en fortsatt stram finanspolitik för att därmed pressa ned inflationen? Är ni beredda att ge ert stöd till ambitionerna att åstadkomma ett stabiliseringsavtal som bryter kostnadsutvecklingen och räddar jobben?

Herr talman! Finansministerns presentation av sin ekonomisk-politiska proposition stöder övriga prognosmakares entydiga bedömning att Sveriges ekonomi mycket snabbt går mot en hemmagjord avmattning, en självförvållad kris. Det är inte något tillfälligt konjunkturfenomen. Nedgången bottnar i strukturella svagheter, som regeringen i skydd av devalveringen och den ekonomiska expansionen utomlands kunnat underlåta att göra något åt sedan Finansministern efterlyste tidigare kritik för detta. Det har ni sannerligen inte saknat från vårt håll. Det kan därför inte bli något beröm i dag. Att man ser på olika källor spelar ingen roll. Alla -- ifrån OECD till olika bankekonomer -- beskriver Sverige inte bara som ett lågtillväxtland utan som lägsttillväxtlandet bland industrinationerna. Produktionsökningen blir mindre än 1 %. Om dagens höga oljepris står sig, får vi inte ens stagnation utan en tillbakagång i reala termer. Samtidigt är vi bland jämförbara länder inte bara ett höginflationsland utan högstinflationslandet. Prisstegringen väntas bli tvåsiffrig både 1990 och 1991. Det är ingen tröst att den till betydande del är bestämd på på politisk väg. Utgiftsökningen skall ändå betalas av vanliga medborgare. Tvärtom är det egendomligt att socialdemokraterna och folkpartiet finansierar marginalskattelättnader, vilkas syfte bl.a. sägs vara att motverka kostnadsökningar, med kostnadsdrivande höjningar av andra skatter. Med den kraftiga kostnadsstegring Sverige uppvisar förvånar det inte att det redan stora underskottet i bytesbalansen förutses växa ytterligare i snabb takt. En omläggning av statistiken under sommaren gör att balansbristen ser mindre ut i absoluta tal. Men fortfarande ökar bytesunderskottet med bortåt 20 miljarder om året, och något trendbrott finns inte i sikte. År 1992 kan det väntas överstiga 70 miljarder, vilket motsvarar 4,5 % av bruttonationalprodukten. Ser man till det inhemska finansiella sparandet, som med den gamla definitionen var lika med bytesbalansens saldo, har minussiffrorna t.o.m. vuxit mer än vad som förutsågs i våras. Omfattningen av den finansiella obalansen understryks ytterligare, när man beaktar den pågående utströmningen av investeringskapital. Svenska företag och privatpersoner placerar i häpnadsväckande omfattning pengar i aktier, fastigheter och företag utomlands. Bara i juli månad var utflödet 15 miljarder. Problemet är, som jag sagt så många gånger tidigare, inte att svenskar investerar i andra länder, utan att utländska placerare är så föga intresserade av Sverige. In och utgående kapitalströmmar för dessa ändamål förhåller sig i storleksordningen 1 till 10. Det säger sig självt att med dessa tendenser krävs det höga räntor för att kapitalbalansen skall gå ihop. Men dessa avhåller ju i sin tur ytterligare från satsningar i Sverige, vilket driver den negativa spiralen vidare. Jag frågade finansministern i riksdagens slutdebatt i våras, om inte denna utveckling oroar honom men fick inget svar. Något besked om vad regeringen tänker göra återfinns inte heller i dagens proposition, varför jag upprepar min begäran att finansministern måtte klargöra sin syn på den pågående kapitalemigrationen och ange hur han tänker sig att balans i kapitalströmmarna över våra gränser skulle kunna uppnås. Herr talman! När åttaårsdagen av 1982 års devalvering passerades i början av veckan, vimlade det av jämförelser, som visade att den tredje vägen, i enlighet med vad vi moderater så många gånger förutsagt, fullbordat sin cirkel och att läget i viktiga avseenden nu faktiskt är sämre än vad det då var. Det förekommer t.o.m. varningar -- som t.ex. i Veckans Affärer -- för att Sverige skall bli nästa kraschade planekonomi. ''Så här kan det inte få fortsätta.'' Så sade Allan Larsson i vad som föreföll vara en gästföreläsning för den socialdemokratiska partikongressen. Det är lätt att instämma. På samma sätt väcker många nya resonemang i dagens proposition hos mig en igenkännandets glädje från tidigare moderata motioner. Det talas om att minska den offentliga utgiftsandelen och t.o.m. skattetrycket -- om än först på sikt. Men som vanligt måste jag efterlysa vilka handlingar finansministern vill sätta bakom orden. Det räcker inte att tillsätta utredningar -- inte ens om det gäller ökat oberoende för riksbanken. I våras var det mycket tal om utbudsekonomi, om att frigöra arbetskraft. Inför det ''arbetslöshetens stålbad'' som nu nalkas har detta tonat bort som problem. I stället är det lönebildningen som skjuts i förgrunden. Regeringens förhandlingsgrupp under Bertil Rehnberg har nyligen på ett bra sätt beskrivit det ekonomiska läget men sedan inte förmått mer än att inbjuda parterna till överläggning. Har inte regeringen lärt sig att varningar och förmaningar är verkningslösa? Enligt finansministern finns det inget utrymme för lönepåslag nästa år. Men konjunkturinstitutet bedömer att timlönekostnaderna inom industrin kommer att växa med drygt 8 %. Ändå har KI beaktat den försämring som väntas i arbetsmarknadsläget. Regeringens förhoppning i propositionen om 4 % i lönestegring är lika orealistisk som vårens förutsägelse om 3 %. Vad som står i avtalen spelar liten roll, herr finansminister. Allt utom ca 2 % i KIs prognos beror på överhäng från föregående år, löneglidning och kostnadsökningar som har åstadkommits på politisk väg. Och redan de 6 à 7 % som detta ger, dvs. utanför avtalen, överstiger nivån i våra viktigaste konkurrentländer. I förra veckans regeringsförklaring noterade jag att uppgiften att nedbringa inflationen nu skall överordnas andra ambitioner och krav. Liknande uttalanden finns i propositionen. Innebär detta att regeringen verkligen är beredd att ge kampen mot inflationen högsta prioritet? Härpå tyder uttalandet att inte försöka motverka en uppgång i arbetslösheten med generell efterfrågestimulans. Men hur långt vågar Allan Larsson låta arbetslösheten stiga? Vad säger övriga regeringen? Hur länge håller arbetsmarknadsministerns nerver? Och godtar LO detta? Herr talman! Förfallet i den svenska ekonomin har gått för långt för att rättelse skall kunna åstadkommas med bara några enkla grepp. Det krävs ett långt och mödosamt arbete -- säkert under åtskilliga år. Vi måste ta oss an våra grundläggande strukturproblem, som bottnar i ett för hårt skattetryck, en för stor offentlig verksamhet samt för mycket regleringar och planhushållning inom viktiga samhällssektorer. Vad som ändå kan göras med verkan på kort sikt är att sända tydliga signaler om att en sådan genomgripande omläggning av den ekonomiska politiken är på väg. Det skulle betyda mycket för att få till stånd ett mera optimistiskt stämningsläge såväl i näringslivet som bland medborgarna. Vilka är då dessa signaler? Ja, till att börja med vill jag nämna en som inte får sändas. I en tid när socialismens misslyckande är uppenbart, när östeuropeiska länder av all kraft strävar efter att övergå till marknadsekonomi, får inte Sverige slå in på en väg som leder till ökat kollektivt sparande och förstärkt offentlig kontroll över näringslivet. Den socialdemokratiska partikongressens beslut att öppna AP-fonden för aktieköp, och ännu mer LOs framstötar om att trefaldiga fondbildningen i ATP systemet och tillåta full placeringsfrihet inom landet, är ett långt större hot mot den enskilda äganderätten än löntagarfonderna. Om sådana planer sätts i verket, blir resultatet obönhörligen att kapitalflykten ytterligare påskyndas. Vi moderater vill i stället stärka det enskilda sparandet. Förslag med den innebörden skulle betyda mycket för att återställa framtidstron i vårt land. Men den just nu kanske allra viktigaste signalen vore att knyta kronan till det europeiska monetära samarbetet. Även om medlemskap i EMS till följd av aktuella reformplaner inom EG inte omedelbart kan uppnås, är det fullt möjligt att låta vår valuta följa utvecklingen av ecun. Storbritannien, som till skillnad från andra tidigare höginflationsländer inom EG, t.ex. Danmark och Frankrike, fortfarande dras med en hög inflation, förde häromdagen in pundet i den europeiska växelkursmekanismen. Resultatet blev omedelbart en rejäl räntesänkning. Sverige, som också plågas av hög inflation och hög ränta, skulle på samma sätt kunna uppnå att marknaden bedömer devalveringsrisken som mindre. Med förvåning konstaterar jag att regeringen i den nu framlagda propositionen endast säger sig följa utvecklingen och inte klart uttalar sig för en svensk anknytning till det europeiska valutasamarbetet. Vi moderater började tala om detta redan efter 1982 års devalvering och lade våra första förslag om EMS-anknytning före 1985 års val. Mycket hade sett annorlunda ut om vi hade fått vår vilja igenom den gången. Jag är alldeles övertygad om att detta steg måste tas i en nära framtid. Vidare är det naturligtvis nödvändigt att genast lägga fram förslag om ett första steg i en successiv sänkning av skattetrycket. Sverige har ju alltid tillhört högskatteländerna inom OECD, men nu ligger vi i särklass. Vi är -- om jag får återknyta till tidigare jämförelser -- högstskattelandet''. När gränshindren raseras, går det inte -- som jag framhöll i gårdagens Europadebatt -- att undvika en anpassning nedåt. Ett klart besked om att skattetrycket framdeles skall sänkas med i genomsnitt en procentenhet om året skulle kunna fungera som en ljusglimt i slutet av en lång och mörk tunnel. Under inga omständigheter får skattetrycket ytterligare skärpas, oavsett hur detta sker. Genom oljeprishöjningen blir den i våras beslutade ökningen av bensinbeskattningen ungefär 1 miljard större än vad som var avsett. Vi moderater motsatte oss den gången användningen av ett höjt bensinpris för att finansiera marginalskattelättnaderna. Men när nu så ändå skedde, måste det vara rimligt att staten avstår från den merskatt som bensinbeskattningens konstruktion medför. Gårdagens undanmanöver innebär ju endast en anpassning av reseavdraget som ändå borde ske, och den skall betalas med högre skatt på försäkringssparandet. Jag vill fråga såväl Anne Wibble som Allan Larsson varför ni inte med en allmän bensinskattesänkning kan tillmötesgå kraven från hårt pressade bilister och samtidigt undvika intrycket av att Sverige, till skillnad från andra högskatteländer, obekymrat fortsätter att höja skattetrycket. Vad det här handlar om är att med olika åtgärder återställa lusten och viljan till sparande och företagande i Sverige. Utöver skattesänkningar förutsätter det avregleringar och ett brytande av de monopol som i sant planekonomisk anda gäller inom områden som omsorg, utbildning och vård. Utrymmet för privata initiativ och personliga satsningar måste bli större! Jag vill också framhålla betydelsen av en tryggad elförsörjning och av en direkt medverkan i Europasamarbetet. Det räcker inte att som regeringen hittills gjort bara öppna för en omprövning av gamla hindrande ståndpunkter. Det krävs också ett klart besked om att kärnkraften i enlighet med folkomröstningens utslag skall vara kvar så länge det är ekonomiskt och säkerhetsmässigt motiverat. Dessutom behövs det -- som vi moderater framhöll i går -- klarspråk om att Sveriges intressen bäst gagnas av att vi redan nästa år ansöker om medlemskap i EG. Herr talman! De åtgärder jag här föreslagit skulle verksamt bidra till att återföra Sverige till kretsen av världens främsta välfärdsländer, även om det nog kan ta en hel del tid att nå det målet. Snabba besked om viljeinriktningen skulle dessutom omedelbart stärka tron på Sverige och därmed kunna lindra svårigheterna under den nedgångsperiod som vi under alla omständigheter måste gå igenom. Tyvärr finns det inga signaler av det slaget i regeringens proposition om den framtida ekonomiska politiken. Men kanske kan finansministern råda bot på den bristen genom att här i debatten klargöra sina avsikter? Man kan då gå längre än vad man gör i en proposition, som återigen till stor del består av allmänna resonemang, målsättningar, avsikter, tillsättande av utredningar osv. Det finns alltså inte ett enda konkret förslag om vad man nu skall göra för att få en vändning på den ekonomiska kursen.

Herr talman! I måndags ordnade Handelshögskolan i Stockholm en hel dags konferens om devalveringen 1982 och vad den har lett till. I stället för det glada åttaårsjubileum som en del kanske hade hoppats på blev det ett gravtal över den tredje vägens ekonomiska politik. fr.o.m. 1985 har det gått snett. Den ekonomiska politiken har inte varit tillräckligt stram. Uppsatserna som presenterades då är fyllda av tal om en ''alltför expansiv ekonomisk politik''. Av dagens proposition tycks Allan Larsson så smått så småningom komma till denna insikt även han. Men han vill skylla ifrån sig på andra för att det har blivit så. Det är då inte sin föregångare på finansministerposten han tänker på -- vilket i och för sig hade varit naturligt och riktigt -- utan han skyller först på börskraschen 1987 som inte fick tillräckligt dämpande effekter i Sverige och sedan på riksdagen som avvisat regeringens åtstramningsförslag. Denna historiebeskrivning är inte bara direkt felaktig, den lider också av en mycket egendomlig lucka. Valåret 1988 har helt fallit bort! Det finns inte med i historien. Det var då regeringen plötsligt lovade att man inte behövde betala utlovade reformer som längre föräldraförsäkring och längre semester. Någon stram finanspolitik behövdes sannerligen inte enligt regeringens egna påståenden. Jag måste tyvärr, herr talman, ta avstånd från Bengt Westerbergs påstående för en vecka sedan att Allan Larsson har en ovanligt välprogrammerad hjärna. Det som hände i våras har också fått en konstig redovisning. Regeringens förslag var nämligen att fortsätta expansionen av föräldraförsäkringen och semestern och samtidigt genomföra stopp-paketet. Stopp-paketet var principvidrigt, men även om det hade genomförts tillsammans med de aktuella reformerna hade det sannerligen inte blivit någon åtstramning. Det blev det däremot i och med det stabiliseringspaket som folkpartiet medverkade till. Det var med andra ord precis tvärtemot vad regeringen påstår i propositionen. Det var uppgörelsen i riksdagen som skapade en åtstramning, inte regeringens egna förslag. Denna historiebeskrivning som framkommer i dagens proposition är ett ovanligt fult försök att undkomma ansvaret för egna misslyckanden. Det kommer inte att lyckas. Det är regeringen och ingen annan som har ansvaret för dagens och morgondagens dåliga ekonomi. Man kan nu avläsa stora och växande problem i den svenska ekonomin. Nolltillväxt, låg produktivitetsökning, lågt sparande, hög pris och löneökningstakt. Dessa problem är en direkt följd av att regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Alla prognoser visar nu en stigande arbetslöshet, på några års sikt upp till 3 % eller mer. Det är dessa personer, som nu blir utan jobb, som får betala notan för socialdemokraternas misslyckande. Löneökningstakten har utpekats som boven i dramat. Regeringen fäster uppenbarligen en mycket stark tilltro till att om bara löneökningstakten kan bringas ned, så löses alla problem. Rehnbergkommissionen och dess medverkan i avtalsförhandlingarna tycks vara det enda recept som Allan Larsson har. Detta kan -- tyvärr -- inte bli mycket mer än en förhoppning. Löneökningarna påverkas i första hand av läget på arbetsmarknaden. Mot en överhettad arbetsmarknad hjälper varken kommissioner eller förmaningstal. Det är alltså inte löntagarna, eller ens arbetsgivarna, som bär skulden. Det är regeringen, eftersom regeringen har ansvaret för en alltför expansiv finanspolitik och en därav följande överhettad arbetsmarknad. Jag tror alltså att Rehnbergkommissionen -- tyvärr -- har ganska små chanser att nå det som Allan Larsson önskar sig, nämligen en prolongering -- vilket vore bra för landet. Förutom skattereformen är regeringen då alldeles tomhänt i den ekonomiska politiken. Skattereformen är bra, det är inte tu tal om det, men den kan faktiskt inte lösa alla problem samtidigt. Resultatet kommer att bli att bördan kommer att falla ännu hårdare på riksbanken och dess penningpolitik. Det betyder i praktiken ännu högre räntor. Sverige har redan en högre räntenivå än omvärlden. De extra procenten i hög ränta är en direkt följd av att omvärlden saknar förtroende för den svenska ekonomins förmåga att utvecklas. Räntedifferensen till vår nackdel har ökat i höst. Den höga räntan är ett elände för skuldsatta personer, för villaägare, för hyresgäster, för bostadsrättsinnehavare, för belånade företag och inte minst för företag som annars hade övervägt investeringar för framtiden. Den höga räntan driver på prisökningstakten, och medverkar därför till att förvärra problemen. Både svenska och utländska placerare på kapitalmarknaden ser att finansministern är tomhänt. De vet att läget kommer att förvärras och befarar att han då tar till växelkursförändring -- igen, trots att det inte har fungerat tidigare och trots allt tal om en fast växelkurs. Jag tror inte att Allan Larsson överväger devalvering, varken nu eller nästa år. Jag är också övertygad om att riksbanken på alla sätt kommer att värja sig mot spekulationer genom att höja räntan. Problemet är att det inte räcker med ord för att övertyga marknaden. Marknaden har hört orden förut. Då återstår räntan. Riksbanken kan tvingas höja räntan rejält för att visa att den menar allvar med att försvara växelkursen. Det finns en åtgärd man kan vidta. Handling övertygar mer än ord. Sverige borde gå med i det europeiska monetära samarbetet, EMS, och dess växelkursmekanism, ERM. Det är kanske för sent nu -- socialdemokraterna har missat den chansen -- men det är inte för sent att ansluta kronan till EMS valutorna. Det kan enkelt göras genom att man ändrar valutakorgen. Herr talman! En sådan åtgärd skulle tas som en mycket positiv signal. Det skulle i handling vara en en bekräftelse på att växelkursförändring är utesluten. Både den politik som innebär en kamp mot inflationen och ett närmande till EG skulle öka i trovärdighet. En EMS-anslutning löser förvisso inte alla problem, men det hjälper. Sveriges ekonomi behöver all hjälp den kan få. Allan Larsson tar i dagens proposition ett litet steg framåt. Det är välkommet, men det är för litet. Där finns en lång text om hur bra det europeiska växelkurssamarbetet har fungerat och hur det har ökat trovärdigheten i kampen mot inflationen. När Allan Larsson nu själv tycker att det är så förträffligt borde vi väl gå med! Men det vågar inte regeringen. Det är dumt, mycket dumt. Allan Larsson och riksbanken har sagt att vi inte kan gå med nu, utan att inflationen först måste ned. Detta påstående vederlades dock effektivt för några dagar sedan när Storbritannien gick med i ERM, trots lika hög inflation som den svenska. Då sjönk deras ränta. Troligen skulle även den svenska räntan sjunka, om vi gick med. Det skulle glädja alla dem som är oroade över höga boendekostnader och företag som skall investera. Det skulle också dämpa prisökningarna. Inser inte Allan Larsson att han genom att vägra anslutning av kronan till EMS ökar omvärldens oro och misstro mot Sverige? Inser han inte att han lägger en ytterligare börda, en onödig börda, på löntagarna genom för hög ränta? Herr talman! Jag tolkar finansministerns tal om att kampen mot inflationen överordnas andra mål så, att han inte tänker sig någon ny överbryggningspolitik. Jag vill gärna för folkpartiets del svara ja på den första frågan han ställde om man är beredd att medverka till en stram finanspolitik, under förutsättning att detta sker genom åtstramning på utgiftssidan. Några skattehöjningar kan vi inte vara med på. Det är bra att finansministern säger nej till en ny överbryggningspolitik. Det återstår att se om han orkar hålla fast vid detta när arbetsmarknaden blir sämre. Reformer, sägs det i propositionen, blir det bara om de kan finansieras utan skattehöjningar inom ramen för en stram finanspolitik. Det låter också bra. Men det är tydligen bara en fras som man tar till. Den verkar inte hålla ens under dagen. Nu skall det nämligen komma ett förslag om bostadsfinansiering som av allt att döma betyder en ganska kraftig ökning av bostadssubventionerna. Jag delar helt önskemålet att man skall minska bostadssubventionerna. Men det är sannerligen inte rätt väg att först genomföra en stor ökning. Den viktigaste strukturförändringen framöver gäller just den offentliga sektorn, eller snarare de totala offentliga utgifterna. Där behövs både förnyelse, konkurrens och privata alternativ. Här säger Allan Larsson att regeringen har inlett ''ett omfattande förändringsarbete''. Kanske det. Jag tycker att det verkar som om det mesta får göras i kommuner och landsting under ganska hårt motstånd från socialdemokraterna. Den viktigaste åtgärden på detta område hittills är det kommunala skattestoppet. Det kommer att tvinga kommuner och landsting till hälsosamma omprioriteringar, strukturella åtgärder och översyn av många byråkratiska rutiner. Detta arbete försvåras dock av socialdemokraterna och deras nedvärderande tal om ''kommersiella företag'' inom vård, omsorg, och utbildning. Propositionen är fylld av tal om hur bra det är med konkurrens, men det får inte förekomma i vad gäller de sociala tjänsterna som är så viktiga för enskilda människors välfärd. Jag tycker att det är beklämmande. Det vittnar inte om någon förmåga till nytänkande. Det tog två år innan socialdemokraterna övergav sitt motstånd mot föräldrakooperativ inom barnomsorgen. Det har tagit mer än fem år till, dvs. totalt nästan sju år, innan personalkooperativ genom dagens proposition behandlas likvärdigt med andra alternativ. Skall det ta ytterligare sju år innan vanliga privata företag tillåts på samma villkor för att lösa krisen inom barnomsorgen? Talet om krafttag skorrar en aning falskt. När den stora skattereformen nu är beslutad blir nästa steg att sänka det totala skattetrycket. För att detta skall vara möjligt måste de offentliga utgifterna bringas ned. Det är framför allt transfereringarna som fortfarande växer lavinartat. Där behövs en samlad strategi. Eftersom Allan Larsson, enligt propositionen, dessutom kraftigt vill öka överskottet hos stat och kommun och öka det offentliga sparandet måste han ha en strategi som minskar utgifterna riktigt rejält. Det handlar inte om småsummor, utan om tiotals miljarder kronor. Jag skulle vilja fråga finansministern om han har någon strategi för hur detta skall gå till. Han kanske kan beskriva den strategin för ledamöterna i kammaren. Det finns inslag i transfereringssystemen som direkt bromsar den ekonomiska tillväxten. Det går inte att återställa balansen mellan löneökning och produktivitet utan att få upp just tillväxten och produktiviteten. Därför borde regeringen ägna sig betydligt mer åt att förändra transfereringssystemen, så att de inte fortsätter att bromsa produktivitetsökningen. Till slut, herr talman, kan jag inte underlåta att kommentera den nya fonddebatt som socialdemokraterna i höst har givit oss. I propositionen följs detta upp. Det sägs att AP fonden skall få köpa mer aktier, och det aviseras dessutom något slags nytt fondsystem för de statliga avtalspensionerna. Hur kan socialdemokraterna vara så dumma att de nu -- när hela världen i övrigt avskriver socialism och statligt ägande och när det verkligen är befogat att öka intresset att investera i Sverige -- tar initiativ till mer förstatligande, fler socialistiska fonder och mindre privat ägande? Kan Allan Larsson verkligen med berått mod genomföra åtgärder som ytterligare försämrar tillväxten och klimatet för industriell utveckling i Sverige?

Herr talman! När man blir äldre tycker man att tiden går fortare. När århundradet och årtusendet går mot sitt slut tycker man att utvecklingen går snabbare. I det sammanhanget är det viktigt att inte förlora perspektivet. I går debatterade vi Europa. Berlinmuren som symbol för gräns mellan öst och väst är borta. De socialistiska kommandoekonomierna har bevisat sin oförmåga att skapa välfärd. De västliga marknadsekonomierna har visat sin överlägsenhet i att skapa resurser, låt vara att dessa resurser många gånger är orättfärdigt fördelade. Men det är ändå bättre att ha något att dela. Nya marknader och nya möjligheter blir tillgängliga i vår nära omvärld. Detta förhållande leder sannolikt till att en eventuell försvagning i den internationella konjunkturen i varje fall inte kommer att ledas från Europa. Tvärtom är Europa nu ett starkare ekonomiskt kraftfält i den internationella ekonomin än på länge. Sverige ligger centralt i ett nytt Europa. Ibland fungerar Sverige tyvärr som en ö, både geografiskt och ekonomiskt. Men vi i Sverige är mycket utrikeshandlande och utlandsberoende. Rätt skött bör vårt geografiska läge vara en tillgång. Sverige har dessutom betydande naturtillgångar och en förhållandevis väl bevarad miljö. Dessa faktorer borde göra att vi skulle kunna skapa såväl en hållbar utveckling som en hållbar tillväxt, i synnerhet om vi förmår komplettera det bristfälliga BNP-begreppet med mjuka mänskliga värden och miljövärden. Varför är vi på nytt på väg in i en ekonomisk kris? Kanske är den redan ett faktum. Den största boven är, vilket jag tror att vi är överens om, inflationen. Kostnadsutvecklingen är snabbare än i våra konkurrentländer, över 11 % under en tolvmånadersperiod, vilket är nästan tre gånger snabbare än konkurrenternas. Grunden i inflationens väsen är brist på tillit till systemet och växelvisa kompensationskrav. En intressant fråga nu är vad som utlöser kompensationskraven. Det som vanliga löntagare, barnfamiljer och pensionärer nu måste ha kompensation för är till stor del politiskt beslutade och ökade levnadsomkostnader. Dessa är en effekt av socialdemokraternas och folkpartiets överenskommelse om finansieringen av skattereformen. Jag fick i förra veckan, som medlem, ett brev från Svenska arbetsgivareföreningen om att företagen inte skulle budgetera ökade lönekostnader för 1991. Detta krav kan verka både orealistiskt och angeläget. Men vad skall jag säga till en arbetare som tjänar 12 000 kr. i månaden, som inte tjänar på skattereformen och som vet att boendet, bilkörningen och maten blir dyrare? Jag skulle naturligtvis kunna säga: Vi riksdagsledamöter kan avstå från löneökningar, så det kan du också! Det är ju bara det att kunskapen om att vi inte skulle få löneökning hjälper ju inte den som tjänar hälften så mycket, när han vet att kostnaderna stiger. Det är därför jag säger att det handlar om att skapa tillit och trovärdighet. Och det går inte att skapa trovärdighet till samhällets tal om minskad kostnadsutveckling om inte samhället bestämmer sig för att göra någonting åt de faktorer som utlöser kompensationskraven. Ungefär hälften av alla som arbetar använder bil för resorna till och från jobbet. Den andelen blir naturligtvis mycket större i områden där det inte går några tåg och där det inte finns några bussar som passar. När socialdemokraterna och folkpartiet gjorde upp om skattereformens finansiering tillkom moms på bensin med 1:50 kr. Den totala skatten uppgår nu till 4:75 kr. per liter. Ju mer priset på bensin stiger på grund av kriser, krig i andra länder eller andra händelser, som vi inte kan påverka i Sverige, desto mer pressas våra långpendlare. Så är det med det skattesystem som socialdemokraterna och folkpartiet har valt. Men skatteomläggningens majoritet lade, trots allt, ut en räddningsplanka. Majoriteten motiverade nämligen sina avslag på centerns förslag med följande formulering: ''Skulle det visa sig, att icke avsedda effekter uppkommer utgår utskottet från att erforderliga åtgärder kommer att vidtas.'' Nu säger finansministern förstås att han just föreslagit ökad avdragsrätt motsvarande ungefär 1 kr. per liter i sänkt bensinpris. Men, snälla finansministern, att få rätt att göra avdrag för en kostnad för inkomstens förvärvande är väl en självklar rätt och inte någon särskild ynnest? Och fortfarande är avdraget betydligt lägre än den verkliga kostnaden. Och glesbygdsbornas bilresor för att komma åt vanlig service beaktas ju inte. Detta är inte vad centern anser med ''erforderliga åtgärder''. Ivar Franzén kommer senare i dag i debatten om skatterna att utveckla detta vidare. Socialdemokrater och folkpartiet tycks inte ens ha noterat att principen om generell moms står i konflikt med principen om skatt efter bärkraft. Människor har nämligen inte bosatt sig efter tjockleken på plånboken. De som tvingas ha långt till sina jobb, därför att jobb saknas i hemorten, tillhör rimligen inte de mest privilegierade i vårt land. En skattereform var nödvändig och måste genomföras. Hade vi kunnat sänka skattetrycket samtidigt hade det varit lättare. Nu kan vi inte det. Vi från centern stöder en stram finanspolitik. Eftersom det inte handlar om skattesänkningar utan om omfördelningar blir frågan om rättvis fördelning central. Tyvärr innebär socialdemokraternas och folkpartiets förslag och riksdagens beslut om skattereformens finansiering mindre rättvisa och ökade klyftor. Den ökade skattebelastningen på nödvändig konsumtion ökar ojämlikheten, då den framför allt drabbar låginkomsttagare, barnfamiljer, särskilt ensamföräldrar, och pensionärer. Till råga på eländet drabbas ofta samma grupper av höjda oljepriser och hög ränta. Jag vill här upprepa vad vi från centern sade i debatten om skattereformen: -- Inför ett system med differentierad moms med lägre moms för nödvändig konsumtion som basmat och boende. -- Använd punktskatter på energi i stället för energimoms för att styra mot inhemska, förnybara och miljövänliga energislag och mot bättre hushållning. Det hade naturligtvis varit bäst om man redan då följt centerns förslag. Nu har vi med anledning av vad som hänt under sommaren -- framför allt avseende oljepriserna -- förnyat våra krav i en motion vid riksdagsstarten. Låt inte prestigeskäl vara avgörande, utan ta hänsyn till våra förslag till gagn för en stabilare ekonomisk situation, baserad på lägre kompensationskrav. Inom den offentliga sektorn -- och den är stor -- har politiska beslut fått ersätta marknadskrafterna, och det är i och för sig riktigt. Vi måste genom politiska beslut garantera likvärdiga förutsättningar för välfärd i olika delar av landet. Men då det gäller att skapa välfärd leder frånvaron av marknadssignaler till ineffektivitet och centralstyrning. Det krävs en helt annan mångfald av lokala lösningar för välfärdens produktion. Marknadens förmåga till flexibilitet, effektivitet och förnyelse skall medvetet utnyttjas i välfärdens tjänst, så att dessa fördelar kommer inte bara ett fåtal till del. Däremot får naturligtvis avgöranden om välfärdens organisation och fördelning inte utlämnas till en okontrollerbar marknad. I välfärdens förnyelse ingår också att man skall avgränsa det offentliga ansvaret. Till det offentliga ansvaret hör sådant som hänger samman med människors trygghet, t.ex. polis och försvar, men även vård, omsorg och utbildning. Den offentliga sektorn måste starkare rikta sina resurser till det som är kärnan i det offentliga ansvaret. Verksamheter som gäller allmän service eller varuproduktion bör frigöras från den offentliga sektorn. Finansministern har lärt av sin företrädares misstag och inte satt sig i rollen som tredje part i förhållande till arbetsmarknadens parter. I stället använder han idén med ett ''mellanlägg'' i form av den s.k. Jag vill gärna svara på en fråga och säga att centern välkomnar Rehnbergkommissionens förslag om ett stabiliseringsavtal. Det är också självklart att ett sådant avtal skall omfatta alla, även politiker och näringslivets chefer. Det är självfallet de som tjänar mest och som också gynnas mest av skattereformen som har de största möjligheterna att avstå från lönehöjningar. Med de grundförutsättningar som jag inledningsvis pekade på bör det vara möjligt att utforma en politik som ger framtidstro hos svenskt näringsliv och svenska arbetare, en politik där man tar till vara naturresurser och miljö, kunskap, kreativitet, arbetsvilja och därmed inte låter kapitalet flöda ut ur landet. En sådan inriktning ger då av sig själv möjlighet till sänkt räntenivå. Ingen behöver känna oro för att det grundläggande kravet i vårt internationella samarbete på fasta växelkurser inte skulle gå att uppfylla. Herr talman! Finansministern föreslår i sin proposition att riksdagen skall godkänna den föreslagna inriktningen av den ekonomiska politiken. Jag saknar en bit, nämligen frågan om regionala skillnader i en trolig ökning av arbetslösheten. Den tas inte upp. Frågan är om detta är vanlig socialdemokratisk nonchalans mot människor i glesbygden. För övrigt innebär propositionen i stora stycken en kraftfull kritik av den förda socialdemokratiska politiken med den stora devalveringen 1982 och den därpå följande kostnadsstegringen och försvagade tillväxten. I den kritiken instämmer naturligtvis centerpartiet, liksom i finansministerns förhoppning att 1991 skall bli en vändpunkt -- det är ju val då!

Herr talman! Enligt finansministern och de s.k. ekonomiska experterna lider Sverige av alltför låg tillväxt och produktivitet och samtidigt av ett för högt kostnadsläge. Lönestopp är tydligen lösningen. De arbetande arbetar för dåligt. Vårt statsöverhuvud talar om dålig arbetsmoral. Vad kungen tycker om finanshajarnas, direktörernas och skatteflyktingarnas moral och dess inverkan på samhällsmoralen har vi inte fått höra. Vad är bakgrunden till dagens klagan på de arbetande? Ja, de ekonomiska och sociala klyftorna har vidgats i vårt land i mycket hög grad under 80-talet. Antalet miljardärer och miljonärer har mångdubblats och lyxkonsumtionen har ökat. Rekordvinster och marginalskattesänkningar har inte fördelats till de lågavlönade. Samtidit har många slagits ut. Vi har ungefär 10 % av arbetskraften utslagen i dag. En LO-studie visar att de rika drar ifrån -- inkomstklyftorna ökar. För de breda löntagargrupperna har realinkomsterna stigit med 4 % under 80-talet. För dem i de höga inkomstskiktena har ökningen varit 98 % under samma period. Lönsamheten inom industrin under 80-talet har varit mycket god. Trots detta avlöser SAF direktörer, ''ekonomiska experter'' och politiska företrädare varandra i en klagolåt och pekar ut arbetarnas löner som orsak till problemen. Ett lönestopp drabbar de lågavlönade, inte minst med tanke på skatteomläggningens andra etapp, eftersom de välavlönade redan under 80-talet försett sig med gigantiska löneökningar och förmåner och får stora marginalskattesänkningar nästa år. Då är det mycket flott av direktörerna att avstå från löneökningar 1991. Ett lönestopp drabbar naturligtvis de lågavlönade. I den politiska propagandan försöker man få oss att tro att inflationen beror på de arbetandes magra löneökningar. I själva verket är det framför allt företagens vinster, prissättning och spekulation tillsammans med skatter, räntor och politiska beslut som är huvudorsaken till inflationsspiralen. Genom en prispresspolitik kan spekulationen och oskäliga vinster, som nu urholkar Sveriges ekonomi, angripas. Vänsterpartiet accepterar inte ett allmänt lönestopp i avtalsrörelsen. Däremot kan lönestoppet omfatta redan privilegierade grupper. Här kan jag konstatera att vi har fått stöd av Stig Malm. Det är vår gamla inställning sedan löne och strejkstoppsdebatten i vintras. I en stabiliseringspolitik måste kompensation utgå till de arbetande för inflationens härjningar. Vad som krävs är reallöneökningar, främst för de breda LO och TCO-grupperna. Det kan åstadkommas om full kompensation utgår för inflationen utan att stora generella löneökningar behövs. Därmed sätts pressen på prissättarna. Reallöneökningen skulle säkras. De nominella löneökningarna kunde hållas nere om prissättarna är återhållsamma. Det går inte att enbart inrikta sig på de lågavlönades löneökningar för att mota inflationen. Försök, finansministern, att sätta stoppa för prisökningar genom prispress! Det är ett ansvar som vänsterpartiet vill ta för att garantera en stabil lönepolitik och god ekonomisk utveckling i vårt land. Ett lönestopp är som sagt förödande för de lågavlönade. 1991 kommer skatteomläggningen att få full genomslagskraft och då är inte särskilt gynnsam för de lågavlönade. Inflationen gör skatteomläggningens effekter än sämre, och de aktuella ökningarna på bensinpriser, oljepriser, hyror och kollektivtrafiktaxor skapar inte särskilt stora förväntningar hos aktörerna i arbetslivet, dvs. de vanliga arbetarna. Med vänsterpartiets förslag skulle vi inte ha haft de våldsamt höga priserna på bensin och olja. Prisökningarna drabbar orättvist både glesbygdsbefolkning och de lågavlönade. Höjda reseavdrag, som nu aviseras, är välkomna, men momsen på energi måste tas bort. Beräkningarna visar att lågavlönade, pensionärer och ensamstående är förlorare i skatteomläggningen. Kvinnorna drabbas också mycket ogynnsamt. Prisökningarna på mat ökar kraven på att någonting måste göra. Vänsterpartiets gamla men mycket goda krav på att momsen på mat skall bort måste börja förverkligas. För låginkomsttagarna skulle detta vara ett verkligt lyft. Borttagande av moms på mat har avvisats av regeringen i många år. Ett stående argument är att det är för komplicerat. Lika handlingsförlamad är tydligen regeringen när det gäller att beskatta den finansiella sektorn. Det skjuts åter på framtiden, för det är för komplicerat. Men när man skulle genomföra skatteomläggningen var ingenting komplicerat, för det gynnade välavlönade. Då fanns det ingen handlingsförlamning. Det var full fart med genomförandet. Det var inga mäktiga grupper som man trampade på tårna. Rättvisa och jämlikhet med förhinder, kan man kanske säga. En rättvis fördelningspolitik har under 80-talet fått en sådan knäck att det nu borde vara dags för en låginkomstutredning. En sådan utredning skulle kunna visa på orättvisan och ojämlikheten i samhället och vara början till en vändning i fördelningspolitiken. Frågan är om Allan Larsson och regeringen är beredda att tillsätta en låginkomstutredning. Eller skall orättvisorna tigas ihjäl? Vårt land uppvisar stora krisfenomen. Det är turbulens med jämna mellanrum, med börsen som centrum. Spekulationsekonomin med dess förväntningar och inteckningar i framtiden tål inga dalar. Aktörerna på denna marknad har de kortsiktiga vinsterna för ögonen och överreagerar. Produktionen av varor och tjänster i vårt land går samtidigt i stort sett i sin normala lunk, med några undantag i vissa branscher som har svårigheter. Exportindustrins traditionella marknader har problem och viker, vilket inger farhågor. En längre tids högt oljepris kan ställa oss inför mycket djup lågkonjunktur. Regeringens politik inger oro. På minst två ställen i den av finansminister aviserade propositionen poängteras att några försök att motverka en uppgång i arbetslösheten med generell efterfrågestimulans inte kommer att göras. Är det inte en signal på att man ger upp den fulla sysselsättningen som det främst prioriterade målet? EMS -- och en prioritering av inflationsbekämpningen kan inte leda till annan slutsats än att regeringen kommer att spela med arbetslösheten som ett medel att bromsa inflationen, vilket klart framgår av långtidsutredningen. Det är en metod som de flesta remissinstanser ifrågasätter. Den positiva utvecklingen är LOs ställningstagande, som går ut på att man inte anser att en anslutning till EMS, en ekonomisk monetär union, är aktuell och att man inte kan acceptera att starka maktgrupper utanför demokratisk kontroll skall fastlägga den svenska penningpolitikens inriktning. Dessutom prioriterar regeringen höga företagsvinster, samtidigt som den erkänner att vi kanske har Europas gynnsammaste skatt för företagen. Den låga tillväxten och produktivitetsutvecklingen bekymrar naturligtvis inte bara regeringen. Man kan diskutera vad tillväxten skall ha för innebörd. Men en rad orsaker påverkar faktiskt tillväxten i samhället. Investeringarna har varit relativt höga men en kraftig minskning väntas nästa år. Frågan är vilka investeringar som gjorts, långsiktiga framtidsinvesteringar eller investeringar i kapacitetshöjande åtgärder i befintlig verksamhet. Är investeringarna framåtsyftande, då är de ett viktigt bidrag till den nödvändiga självständighet, som vi måste ha för att inte bli helt beroende av utländska intressen, t.ex. EG. Kan vi dessutom ha någon självständighet och använda AP-fonders och löntagarfonders kapital för framtidsinvesteringar, då skulle vi vara inne på rätt väg. Om investeringarna i industrin har varit höga är det sämre ställt med investeringar i kunskap. Fortfarande har vi inte någon ordentlig vuxenutbildningsreform. Det var många år sedan dåvarande framtidsminister Ingvar Carlsson, jag tror det var i Gävle, talade om en ordentlig satsning på vuxenutbildning. Kunskapen är vårt främsta konkurrensmedel. Vi har förlorat tillräckligt med tid genom att den tredje vägens politik inte har prioriterat kunskapsutbyggnad på bredden. Dessutom är kunskapen ett viktigt instrument för demokratisering av arbetslivet. Något som kan komma att få en bumerangeffekt är bristen på offentliga investeringar. Grunden för en stor del av tillväxt och produktivitet, som bl.a. regeringen vill åstadkomma, är att den offentliga verksamheten fungerar. När man talar om produktiviteten skall det erinras om årtiondens försummelser med arbetsmiljön, vilket innebär att ca 10 % av arbetskraften har ställts utanför. Skulle dessa utslagna kunna återföras till arbetsmarknaden på rimliga villkor, skulle det innebära en enorm resurs och vi skulle kanske kunna klara både tillväxten och produktivitetsutvecklingen. Det saknas inte resurser i samhället, men det gäller att använda dem. Beror nu bristerna i produktivitetsutvecklingen på dålig arbetsmoral, som kungen uttryckte det i en tidningsartikel? Det är ett påstående som inte är så lätt att bevisa. Men skall kraven ställas på människorna i arbetslivet, måste det finnas rimliga villkor -- en bra arbetsmiljö och en fungerande demokratisk arbetsorganisation. Det går inte att bygga upp ett samhälle och arbetsliv som grundar sig på ojämlika individer med förmåner och bra villkor bara för några få. Skall vi få engagerade människor måste arbetslivet grunda sig på jämlikhet och lika villkor för att man skall kunna utveckla arbetet och arbeta tillsammans. Det är bara att konstatera att den kapitalistiska marknadsekonomin är effektiv till en viss gräns. I ett högutvecklat industrisamhälle är den uråldrig, eftersom systemet inte tillåter en utveckling av arbetet. Demokrati i arbetslivet är nödvändig om vi skall kunna utveckla samhället och ta till vara den viktigaste resursen vi har, människan. Bland de problem som vi nu upplever är främst krisen inom kommunsektorn den mest kännbara för vanliga människor. Regeringen stryper sektorns resurser. Välfärdsinnehållet i vård, omsorg, skola och kommunal service är hotat. Den linje regeringen följer -- att förändringar inom den offentliga sektorn skall ske i resursknapphet -- får bara ett resultat, en katastrof med omfattande privatiseringslösningar som följd. I förlängningen av en sådan politik öppnas vägen för vård, omsorg, skola, kultur och service -- och här blir plånboken avgörande. Vi behöver effektivisera offentlig verksamhet, avbyråkratisera och förnya. Men målen beträffande rättvisa, jämlikhet och solidaritet skall vara vägledande i den gemensamma sektorn. Statsbidragen till kommunernas socialt viktiga verksamhet måste öka. Det är oförsvarligt att föra en åtstramningspolitik på dessa områden. Det strider mot den sociala rättvisan. Överskott i staten och underskott inom kommunsektorn innebär inte en framsynt politik. För att vi skall få en sund demokratisk och rättvis ekonomisk utveckling i vårt land krävs det faktiskt att aktörerna i arbetslivet ställs i centrum för utvecklingen, inte de välmående direktörerna och finansmännen. Herr talman! Vi är mycket intresserade och ställer gärna upp när det gäller att bryta nuvarande utveckling. Vi vill ta ett ansvar när det gäller att vända den nuvarande kursen, högerkursen. Men vi är inte beredda att understödja en regering som anvisar högerlösningar. Vårt parti är en god samtalspartner och ställer upp på allt som leder till en utveckling för vanliga människor, för de breda lagren i samhället, som går åt rätt håll. Vi avvisar alltså den väg som den aktuella propositionen anvisar och som innebär ytterligare en högervridning. Om det skulle bli verklighet är vänsterpartiet det enda parti som står för arbetarrörelsen ideal, traditioner och ära framöver. Det är alltså med sorg som jag åser detta. Men hoppet finns ännu.